Herr talman! Larz Johanson riktade som vanligt viss kritik mot oss moderater och denna gång också mot folkpartiet för att vi har en given besparingsfilosofi. Jag förstår faktiskt Larz Johansson i detta fall — centern känner ju inget som helst ansvar för statens finanser eller för samhällsekonomin. Han har inte i något sammanhang öppet och konkret redovisat hur centern vill finansiera sina påplussningar på praktiskt taget varje anslag inom utbildningsdepartementets område. Det är något som vi moderater konsekvent gör. Vi har också talat om hur vår besparingsfilosofi ser ut. Det finns ingen anledning att på nytt dra upp den debatt som vi förde för ungefär en månad sedan, då vi debatterade ungdomsskolan. Dessutom har jag inte uppgifterna tillgängliga och kan därför inte bemöta Larz Johanssons påståenden. Det är väl ändå ställt utom allt tvivel, Larz Johansson, att vi moderater — om jag nu inte minns fel — satsade ca 165 milj.kr. mer än vad regeringen hade föreslagit till grundskolan. Vi satsade också betydande medel på gymnasieskolan. Moderata samlingspartiet var det parti som hade motionerat om en ökning av gymnasieskolans direktram och även ställt yrkanden om en ökning av den lilla ramen. Vi föreslog också hur denna ökning skulle finansieras.

Herr talman! Larz Johansson ställde några frågor till mig. En del av dem menade han säkert inte att jag skulle besvara, men några skall jag svara på. Larz Johansson undrade hur jag kunde påstå att den kommunala vuxenutbildningen inte hade nått de mål som en gång uppsattes. Det var väl en retorisk fråga — Larz Johansson känner ju mycket väl till svaret på den. De utredningar som har gjorts om kommunal vuxenutbildning visar att man inte har lyckats vända sig till de avsedda grupperna. Vidare har avhoppen från kurserna varit mycket större än man hade räknat med. En del kursverkamhet riktar sig också till så exklusiva grupper att dessa gott väl själva kunde betala för utbildningen. Poängen med vår idé om kommunal vuxenutbildning är att försöksverksamhet skall bedrivas. Om de utbildningsansvariga känner på sig att de inte har lyckats så väl kan de åtminstone kosta på sig en sådan. Jag tror inte att Larz Johansson gav sitt stöd åt den idén. Visst är det smärtsamt för mig som har arbetat med folkbildning under en stor del av mitt liv att den situationen har uppstått att även studieförbunden måste drabbas av minskade anslag. Det är riktigt, som Larz Johansson sade, att de sannerligen har fått känna av minskade anslag tidigare. Det avgörande för folkpartiets ställningstagande i detta läge var att vi inte kunde acceptera att ungdomsskolan skulle drabbas av en relativt stor nedskärning, medan studieförbunden och kommunal vuxenutbildning skulle gå relativt skadeslösa. De beräkningar som Larz Johansson redovisar med triumfatorisk glädje har jag inte kunnat kontrollera, och därför vill jag inte bemöta dem. Men de ursprungliga beräkningar som vi gjorde visade inte det resultat som Larz Johansson angav här. Sedan drev Larz Johansson litet grand med mig för att jag talade om studieförbundens kreativitet. Jag tycker att man skall vara litet försiktig med — Prot. 1986/87:127 att ta till spydigheter gentemot sådana grupper som jag talar för. Om man 20 maj 1987 inte kan hålla med om att studieförbundens folk besitter en kreativitet som gör att de kan lösa problem på nya sätt, skall man inte gå upp i en debatt om studieförbunden. Jag har mycket stor tilltro till studieförbundens förmåga. Jag tror att det där finns krafter, vilket Larz Johansson tydligen inte känner till, som kan finna vägar att rädda situationen för vuxenutbildningen på ett nytt sätt. Det är dessa jag hoppas skall få tid att arbeta.

Herr talman! Först till Göran Allmér. Jag har naturligtvis ingenting emot att ni redovisar era besparingar, men ni skall göra det på ett ärligt sätt och inte fara med osanning, varken i debatten eller i reservationer, för det är de facto vad ni gör. Och att sedan komma och påstå att vi inte tar något ansvar, att vi inte finansierar våra förslag! Göran Allmér vet att också det är ett osant påstående. Vi har lagt fram en alternativ budget, precis som alla andra partier, där vi redovisar utgifter och inkomster. Våra förslag innebär inte lika stora besparingar som moderaternas, men det är ändå något litet bättre än de som regeringen har lagt fram. Så nog är våra förslag finansierade. Det som möjligen kan sägas vara konsekvent i Göran Allmérs och moderaternas förslag är att man i debatten hela tiden far med osanning. När man sedan får siffrorna påpekade för sig, säger man att dem har man inte tillgängliga, dem kommer man inte ihåg. Jag skall friska upp minnet på Göran Allmér, eftersom han trodde att resultatet var annorlunda. På det anslag som tidigare hette SÅS och som numera heter SIS sparar moderaterna 345 milj.kr. De plussar på 96 miljoner på den särskilda undervisningen. De plussar på 101 miljoner på förstärkningsresursen men drar bort 71 miljoner från den andra delen av förstärkningsresursen. Moderaterna tar 25 miljoner från den samlade skoldagen, 16 miljoner från utvecklingsarbetet på mellanstadiet, 6 miljoner från länsskolnämnderna och 14,4 miljoner från regional skolutveckling. De tar vidare 8,5 miljoner från SIL och drygt 57 miljoner från hemspråksundervisningen. De tar 108 miljoner från gymnasieskolan. Då blir det faktiskt, Göran Allmér, ett minus på 445 milj.kr. Sedan är det sant att man lägger på platser på gymnasieskolan, men i den moderata reservationen finansieras den utgiftsökningen genom anslaget för ungdomsuppföljning. Det är siffrorna, Göran Allmér. Jag kan göra samma beskrivning för Carl-Johan Wilson och då mycket enkelt leda i bevis att ni kommer till ett minus på ungdomsskolan. Då är det som sagt inte särskilt mycket till försvar som ni har att komma med, om ni använder det som argument för att göra besparingar på komvux. Sedan är det faktiskt så, Carl-Johan Wilson, att jag raljerade inte. Men om man går ut till studieförbunden, som sitter med ett minus på 100 milj.kr. och som har fått vidkännas att deras anslag har urholkats per timme i fast penningvärde med 30 kr. sedan 1981, när en folkpartistisk minister lade förslaget, är det klart att de inte blir särskilt uppmuntrade av att höra: Men ni 139 kan väl vara litet kreativa! Jag tror och vet att de är kreativa, men de behöver också resurser, och det tror jag att Carl-Johan Wilson begriper.

Herr talman! Larz Johansson säger att vi moderater skall redovisa våra förslag på ett ärligt sätt och inte fara med osanning. Jag tycker faktiskt att detta är ett ganska oförskämt påstående. Har vi inte på ett ärligt sätt, Larz Johansson, redovisat — det framgår ju fullständigt klart av våra reservationer och våra motioner — vad det är vi vill spara på och hur vi finansierar våra olika satsningar? Det var mycket intressant att höra Larz Johanssons uppräkning av de besparingar som moderata samlingspartiet har föreslagit, t.ex. på ungdomsskolan. Men tänk, om Larz Johansson skulle bekväma sig till att på samma punktvisa och riktiga sätt redovisa hur centerpartiet verkligen finansierar det man vill lägga till! Där nöjer sig Larz Johansson med mycket svepande förklaringar: Alla vet ju att centern har en totalfinansering av detta. Jag tycker att Larz Johansson skall använda sin nästa replik till att verkligen redovisa vad denna totalfinansiering innebär just för utbildningssektorns del. Inte annat än vad jag vet finansierar centern till övervägande del det man lägger på olika håll och kanter genom att sälja ut statliga företag, och det är ett sätt jag inte kan acceptera för finansiering.

Herr talman! Jag vidhåller mitt påstående, Göran Allmér, att om man i ena ögonblicket säger att man gör stora besparingar på ett område för att kunna satsa på ett annat och sedan inte satsar på detta andra område utan där gör ännu större besparingar, då far man med osanning, då försöker man att vilseleda människor. När regeringen hade presenterat sina besparingsförslag här i januari gav moderata samlingspartiet och också folkpartiet ett intryck av att de med sina besparingar som de gjorde på annat ställe skulle stoppa regeringens besparingsförslag för grundskolan, men när regeringen sedan delvis går ifrån de förslagen yrkar moderater och folkpartister här i riksdagen bifall till regeringens besparingsförslag. Detta menar jag, Göran Allmér, är att försöka att vilseleda. Det är inte ett korrekt sätt att beskriva den politik man står för. Jag tänker inte, Göran Allmér, falla i den gropen att jag här skulle ställa det ena anslaget emot det andra. I vårt budgetalternativ har vi, som jag sade, besparingar, inkomstförstärkningar och utgiftsökningar, men om vi gör en besparing, låt oss säga på bostadssektorn, ställer vi inte det anslaget mot utgifter för skolan, utan alla anslag står emot varandra. Det som är intressant är slutresultatet när man summerar plus och minus. Så länge det resultatet blir tillfredsställande, dvs. t.o.m. bättre än regeringens budgetalternativ, tycker vi faktiskt att vi har våra förslag finansierade. Så enkelt är det, Göran Allmér. Faktum kvarstår att alla de här stora besparingarna gäller för den kommunala vuxenutbildningen, för folkbildningen och för ungdomsskolan, såväl grundskolan som gymnasieskolan. Då kan man inte säga att man gör besparingar för att finansiera en satsning som i realiteten har uteblivit.

Herr talman! Med stort nöje och stor behållning har jag lyssnat till den långa borgerliga trätan. Man kan verkligen undra hur utbildningspolitiken skulle se ut i en, låt vara osannolik men dock inte helt otänkbar kommande borgerlig samlingsregering. Jag skulle väl inte vara så väldigt orolig, om Larz Johansson där fick ange tonen, men de rådande styrkeförhållandena inom borgerligheten tyder inte på att så skulle bli fallet. Men så här illa skall det väl ändå inte gå. Herr talman! Den sociala och regionala snedrekryteringen till den högre utbildningen blir allt värre. Allt färre arbetarungdomar söker sig till högre utbildning. Bara en liten minoritet av den s.k. socialgrupp 3 går vidare till högskolan. Det här kan man läsa sig till i en nyutkommen rapport av forskarna Sven-Eric Reuterberg och Allan Svensson. Deras forskningsresultat är åtminstone för oss i vpk alarmerande och bekräftas ytterligare av andra undersökningar. De eländiga förhållandena på studiemedelsområdet är naturligtvis en avgörande orsak till dessa missförhållanden, klassklyftorna i stort i samhället en annan. För oss är det självklart att man måste sätta in en rad effektiva motmedel mot den här utvecklingen. Vi måste satsa mycket mer på studiefinansieringen. Det får bli ett slut på svångremspolitiken gentemot skolan. Visserligen har vi i vpk tillsammans med en del andra goda krafter lyckats förhindra de allra värsta neddragningarna. Men det räcker inte. Det behövs offensiva satsningar och framtidsinvesteringar på vår skola. Och vi måste satsa hårt på vuxenutbildningen, som är temat för dagens debatt. Den utsortering av elever som börjar redan i grundskolan, som fortsätter i gymnasieskolan och som når en kulmen då det gäller forskning och forskarutbildning kräver särskilda insatser, skriver vi i vår motion om vuxenutbildningen. Bristande ”studievana” och ”studietradition” i hemmet kan emellertid senare i viss utsträckning kompenseras genom vuxenutbildning. Det finns alltså för det första ett starkt fördelningspolitiskt argument för att satsa på vuxenutbildningen, inte minst på uppsökande verksamhet. Vi vet, som även Larz Johansson var inne på, att vuxenutbildningen inte alltid når dem som skulle vara i allra störst behov av den. För det andra finns det ett starkt jämställdhetsargument. Kvinnorna utgör alltjämt en stor outnyttjad begåvningsresurs. Därför tycker vi att man skall uppmuntra kvinnorna att vuxenstudera, och det kan man göra bl.a. genom att förbättra vuxenstudiestödet. Många kvinnor som t.ex. varit hemarbetande har inte haft några egna inkomster eller varit anslutna till någon A-kassa. Därför får de ett mycket lågt studiestödsbelopp. Det handlar om 1 000 kr. per månad i stället för 4 000 kr. Inte undra på att möjligheten till ett tillfälligt beredskapsarbete ofta är ett attraktivare alternativ för dessa kvinnor än att satsa på vuxenstudier! Därför måste vuxenstudiestödet förbättras, och det kan finansieras genom en höjning av vuxenutbildningsavgiften. För det tredje kan satsningar på vuxenutbildningen ha en gynnsam regionalpolitisk effekt. Utflyttningen har varit stor från många delar av landet, och de som flyttat har ofta varit välutbildade. Därför finns det i dag på många orter inte beredskap för att ta emot spridningen av ny teknik eller ny kunskap. Stora utbildningsinsatser behövs för de människor som bor kvar i glesbygd eller i andra områden som är drabbade av arbetslöshet. Ordentliga insatser med uppsökande verksamhet är av mycket stor betydelse. Herr talman! Jag har angett en rad argument för varför vi skall satsa på vuxenutbildning. Två av riksdagens partier, moderaterna och folkpartiet, vill gå motsatt väg. I och för sig väntar jag mig inte så mycket gott från det hållet, men det är ändå litet chockerande att man vill gå så hårt fram. Båda partierna förordar drastiska nedskärningar på den kommunala vuxenutbildningen. Moderaterna vill dra in bidraget till studieförbunden för uppsökande verksamhet i bostadsområdena och minska bidraget till kulturverksamhet kraftigt. Folkpartiet går ännu hårdare fram mot den kommunala vuxenutbildningen. De här nedskärningarna motiverar de förenade högerpartierna helt fräckt med att man vill slå vakt om ungdomsskolan i stället. Men inte hade vi någon hjälp från det hållet när vi i utbildningsutskottet med viss framgång kämpade för att stoppa regeringens förslag om nedskärningar i ungdomsskolan. Efter att ballongen så effektivt punkterades av vpk:s företrädare och Larz Johansson för några veckor sedan under debatten om grundskolan, trodde jag inte att ni skulle våga återkomma med talet om att ni ville satsa på ungdomsskolan. Larz Johansson har i dag ytterligare belyst vad era s.k. satsningar på ungdomsskolan egentligen innebär, nämligen nedskärningar. Herr talman! I linje med vår strävan att satsa mer på vuxenutbildningen föreslår vi också att den nuvarande begränsningen per vecka av studierna för vuxna upphör. Eleverna i grundutbildningen bör ges möjlighet att studera på heltid, och således yrkar jag bifall till reservation 6 i utbildningsutskottets betänkande 22. Vi har tidigare här i kammaren haft en stor debatt om invandrarfrågorna, och jag skall inte upprepa vad som då sades av vpk:s företrädare. Bra utbildning i ämnet svenska är av stor betydelse för våra invandrare. Det antal undervisningstimmar som beviljas för grund-SFI är alldeles för litet. Därför tvingas regeringen att gå in i efterhand och plussa på antalet timmar. Då är det bättre att bevilja ett timantal som motsvarar behoven; därav vårt krav i reservation 22 om att timramarna skall ökas med 200 000 timmar för nästa budgetår. Jag vet att ett initiativ är på gång från utbildningsutskottet också i denna fråga, men för säkerhets skull yrkar jag ändå bifall till denna reservation. Herr talman! Avslutningsvis: Folkhögskolan utgör en omistlig del av vuxenutbildningen och är över huvud taget en mycket bra utbildningsform. Men det finns ett stort behov av ett större antal elevveckor, Jag yrkar därför bifall till reservation 27 i betänkande 22.

Herr talman! Jag tror att det var i förra veckan som jag lyssnade till ett referat av ett tal som Carl Bildt hade hållit. Han sade där att man bl.a. på utbildningens område skulle komma fram till en gemensam borgerlig plattform om några veckor. Efter det praktgräl som vi nu har lyssnat till Prot. 1986/87:127 väntar jag med mycket stor spänning på att få läsa hur vuxenutbildningsav 20 maj 1987 snittet skall se ut på en sådan plattform. Jag hade egentligen inte tänkt säga så mycket om målen för vuxenutbildningen och om hur mycket den betyder för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Göran Allmérs och Carl-Johan Wilsons anföranden, som trots alla vackra ord nästan var en tävlan i att förringa stora delar av denna vuxenutbildning, kan dock inte få stå oemotsagda i protokollet. Jag vill därför något påminna om de mål som fastställdes när vuxenutbildningen reformerades på 1970-talet. Såvitt jag minns så talades det då om att vuxenutbildningen skulle bidra till att minska utbildningsklyftorna och att öka den sociala och ekonomiska jämlikheten. Vuxenutbildningen skulle vidare bidra till individernas personlighetsutveckling och till demokratiseringssträvanden i samhället. Det talades också om att vuxenutbildningen skulle bidra till att kompensera brister i ungdomsutbildningen och att individers och gruppers ställning i arbetslivet skulle stärkas genom både allmänbildning och yrkesutbildning. Behoven har ju inte minskat, och de motiv som angavs för att man skulle satsa på vuxenutbildning har väl snarast förstärkts sedan dessa mål formulerades. Det är därför mycket tillfredsställande att regeringen prioriterat vuxenutbildningen i årets budgetproposition. Däremot får man beklaga att moderaterna och nu även folkpartiet är på väg att överge dem som studerar inom vuxenutbildningen. Jag tycker att de som avsätter en stor del av sin fritid och gör ekonomiska uppoffringar för att kunna skaffa sig kunskaper genom studier i studiecirklar, på folkhögskolor och inom komvux är värda vår uppmuntran och vårt stöd. De borde förskonas från moderaternas och folkpartisternas ständiga antydningar om att de och deras ledare eller lärare sysslar med något som är mindre viktigt. Jag skall något kommentera de 36 reservationer som har fogats till betänkandena. Jag skall börja med moderaternas. Först och främst vill moderaterna skära ned anslagen till utbildning och studiestöd för vuxna med över 400 milj.kr. Det säger sig självt att detta anslag ger väldigt många möjlighet att få utbildning. Dessutom riktar moderaterna besparingarna mot mycket angelägna områden. Inom komvux riktar moderaterna besparingarna främst mot dem som vill förkovra sig på gymnasieskolans nivå. Moderaternas sparförslag när det gäller studieförbunden och central kursverksamhet drabbar ämnena svenska, matematik och samhällskunskap främst på grundskolans nivå. Moderaternas spariver beträffande kulturprogrammen riktar sig särskilt mot glesbygdsbors möjligheter till kulturupplevelser. Moderaterna säger nej till 10 milj.kr. för studier bland invandrarna inför valet. Moderaterna vill skära bort 8 miljoner för SFI. Moderaterna är därmed det enda parti som inte vill ersätta kommuner och studieförbund för deras kostnader. Dessutom blir moderaternas nedskärningar större på de nämnda angelägna områdena än vad som klart framgår, för i andra reservationer kan man läsa att moderaterna inom sina nedskurna anslag vill satsa mer på studiecirklar på högskolenivå, på fler studietimmar i estetiska ämnen och på speciella bidrag för medverkan i dessa cirklar. När man läser moderaternas olika förslag måste 143 man fråga sig om moderaterna över huvud taget har någon genomtänkt politik på vuxenutbildningens område. Göran Allmér talade om opartiskhet mellan studieförbunden och kritiserade tilläggsbidragen. Då vill jag än en gång påminna om att ett av målen för vuxenutbildningen är att nå de kortutbildade. Därför erhålls tilläggsbidrag för vissa studiecirklar i ämnen som svenska, matematik och samhällskunskap. Det kan naturligtvis innebära att ett studieförbund som har en låg andel kortutbildade bland sina studerande får en mindre del av studietimmar med tilläggsbidrag. Jag talar alltså för rättvisa mellan de studerande som individer. Göran Allmér tycks tala för någon sorts byråkratisk rättvisa mellan olika utbildningsanordnare. Trots moderaternas ointresse för satsningar på vuxenutbildning har det ändå genom åren funnits en bred förankring för denna i riksdagen. Därför menar jag, liksom Larz Johansson, att det är beklagligt att folkpartiet börjat följa moderaterna och i en del fall t.o.m. går längre. Man måste säga att jag med alltmer stigande förvåning läst folkpartiets motioner. Men det allra värsta med dem är att de är så väldigt otydliga. Folkpartiet föreslår mycket kraftiga nedskärningar av anslagen, men skriver inte ett ord om hur detta skall ske. Komvuxanslaget vill folkpartiet skära ned med hela 153 miljoner, men man skriver ingenting om hur många studietimmar som går bort. Utelämnar man det därför att det faktiskt är löner till nästan 1 000 lärare och studieplatser till tiotusentals elever som skall bort redan om ett par månader, eller är det för att dölja det som folkpartiet skriver så luddigt om avgifter utan att tala om nivån på dessa? För att skapa klarhet skall jag ställa en fråga till Carl-Johan Wilson: Föreslår folkpartiet att nästan 1 000 lärare skall avskedas och tiotusentals studerande skall ställas utan utbildning inom någon månad, eller föreslår folkpartiet mycket höga avgifter för de vuxenstuderande redan till hösten? I anständighetens namn måste folkpartiet ge ett klart besked på denna fråga. Jag läste i Kommun Aktuellt att Ylva Annerstedt menar att kostnaden för komvux skall skäras ned därför att den stigit från 177 milj.kr. till över 1 miljard sedan 1976. Vad Ylva Annerstedt inte skriver är att om detta belopp från 1976 är rätt, ökade kostnaden med över 300 9ö till 731 miljoner under de borgerliga åren. Under de fem senaste åren har verksamhetens volym hållits oförändrad och kostnaden stigit i takt med löneutvecklingen. Jag ställer gärna upp på det, men jag måste säga att det känns litet konstigt att stå här och försvara nivån på en kommunal vuxenutbildning, som Jan-Erik Wikström byggde upp för tio år sedan mot sina egna partivänners vilja. När man hör dagens folkpartister tala om vuxenutbildning, slås man av den tekniska och opersonliga argumenteringen. Folkpartiets nedskärningar handlar inte främst om några miljoner. De handlar faktiskt om att kvinnor och män som har kort utbildning fråntas sina studiemöjligheter. Har Carl-Johan Wilson exempelvis tänkt på jämställdhetsaspekten? I såväl komvux som studiecirklar och folkhögskolor studerar fler kvinnor än män. Därför handlar folkpartiets nedskärningar faktiskt om att kraftigt begränsa en verksamhet som är fundamental i jämställdshetsarbetet. Folkpartiet tycks inte heller förstå att när nu allt fler gått igenom komvux och fått lära sig skriva och läsa, är det många som vill fortsätta på grundskolans högstadium och på gymnasieskolan samt att denna önskan Prot. 1986/87:127 ökar behovet av undervisning på dessa nivåer. 20 maj 1987 Folkpartiets förslag beträffande de 94 miljoner — om vi räknar med båda betänkandena — som man vill ta från studieförbunden är minst lika otydliga. Folkpartiet säger att det är studiecirklar av hobbykaraktär som skall drabbas. Men inte heller här ger man ett enda exempel på vilka studiecirklar som avses. Men 94 miljoner är ju statsbidrag till ca 25 000 studiecirklar med ett par hundra tusen deltagare. Varför talar då folkpartiet inte om vilka studiecirklar som avses? Menar folkpartiet stora delar av det estetiska området men är rädda för kraftiga reaktioner från landets kulturarbetare? Eller menar folkpartiet möjligen musikcirklar men är rädda för reaktioner från musikledare och ungdomar? Därför har jag ytterligare en fråga till Carl-Johan Wilson: I vilka ämnen bedrivs de 25 000 studiecirklar som är av sådan hobbykaraktär att folkpartiet vill beröva dem statsbidrag? Sedan har folkpartiet tillsammans med moderaterna reserverat sig emot att 10 milj.kr. anslås till en särskild studiekampanj för invandrare inför valet 1988. Först vill jag säga att jag trodde bättre om folkpartiet än att man skulle säga nej till att ge invandrarna denna ökade möjlighet till samhällsstudier. Sedan vill jag säga att motiveringen i reservationen är sorglig. Reservanterna menar helt uppenbart att partiernas information är en bättre grund för invandrarna att bygga sina ställningstaganden på än den ökade kunskap om samhället som de kan få genom studier. Jag har faktiskt svårt att tro att folkbildare som Carl-Johan Wilson kan mena allvar när han försvarar denna sorgliga skrivning. Så till folkpartiets övriga reservationer. I en reservation föreslår folkpartiet ett uttalande om försöksverksamhet inom komvux i några kommuner. Det kan väl finnas skäl för detta, men de komvuxelever som det gäller är mycket mer betjänta av att få behålla de 153 miljoner som folkpartiet vill beröva dem än av ett uttalande. Folkpartiet vill även ha ett uttalande om en bred datautbildning. Det förslaget avstyrks med motiveringen att en proposition i frågan väntas. Dessutom tillgodoses säkert behovet av en bred datautbildning bättre än genom ett uttalande, om vi inte tar ifrån studieförbunden de 94 miljoner som folkpartiet vill ta. Folkpartiet föreslår att studieförbunden även för verksamhet utanför stödområdet i vissa fall skall kunna få tilläggsbidrag för glesbygd. För det första innebär det avgränsningsproblem med en särskild stödområdesindelning för studiecirkelsverksamheten. För det andra är jag helt övertygad om att de studerande inom de i reservationen nämnda områdena får mer statsbidrag till sina studier än genom folkpartiets förslag om vi inte tar ifrån studieförbunden 94 miljoner. Lika lite värde för vuxenutbildningen har folkpartiets reservationer på folkhögskolans område. Vad är det värt att inte vilja avvakta beredningen av bidrag till en katolsk folkhögskola eller att överföra medel från arbetsmarknadsdepartementets konto till utbildningsdepartementets eller att göra ett uttalande om biblioteken i folkhögskolan? Carl-Johan Wilson påstår när det gäller folkhögskolorna att regeringen bara gynnar närstående organisatio 145 ners folkhögskolor, om jag antecknade rätt. Jag funderade på om det månne är hästsportens folkhögskola som han menar. Det är helt klart att folkpartiet med ett par miljoner och några till nästan intet förpliktande skrivningar vill dölja att man vill ta ifrån tiotusentals människor möjligheten att studera och att man för ytterligare tiotusentals människor vill höja kostnaderna kraftigt. Men jag tror att landets vuxenstuderande för länge sedan har genomskådat taktiken och vet att folkpartiet tyvärr inte längre står på deras sida. Herr talman! Låt mig till sist vända mig till Larz Johansson och Bo Hammar, som avgivit några reservationer om högre anslag. Det är klart att det går att påvisa behov av ännu större satsningar exempelvis på studieförbunden, men regeringen har ändå prioriterat vuxenutbildningen i budgetpropositionen. Jag vill också påminna Larz Johansson om att den volym för vuxenutbildningen som vi i stort sett är överens om förutsätter en fortsatt socialdemokratisk regering.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

Herr talman! Både Ingvar Johnsson och Bo Hammar oroade sig för ett framtida regeringsunderlag. Ingvar Johnsson slutade också sitt anförande med samma resonemang. Då skulle man kunna säga att det i det nuvarande regeringsunderlaget ingår ett mycket stort parti och ett mycket litet parti. Ingen kunde väl för några månader sedan tänka sig att det mycket stora partiet skulle lägga sig platt till marken för det mycket lilla partiet och avstå från de 350 milj.kr. i besparingar som uppgörelsen mellan vpk och socialdemokraterna innebär. Eller kan det bero på någonting annat, kanske vältalighet, Ingvar Johnsson? Så till de frågor som jag ställde och som jag egentligen inte fick särskilt mycket till svar på. Den fråga som ändå är fundamenatal i det här sammanhanget — om vi nu bortser från besparingsattackerna — gäller ju den faktiska utvecklingen på vuxenutbildningens område. Det är inte bara fråga om det faktum att det råder brist på resurser, Ingvar Johnsson, utan även om det faktum att utbildningsklyftorna ökar. Jag återkommer till det påstående jag gjorde och som dess värre gäller alla utbildningsområden just nu, nämligen att detta drabbar de sämst ställda. Vad är Ingvar Johnsson beredd att göra konkret för att rätta till det förhållandet? När det gäller anslagen och anslagens storlek är det faktiskt studieförbunden som är det stora bekymret just nu. När studieförbunden gick in i det nya systemet 1980/81 låg nämligen anslagen på en nivå som i förhållande till dagens anslagsnivå betyder att de fick 30 kr. mer per timme. Det är klart att detta märks. Det går inte, som man gör i utskottsbetänkandet, att bara hänvisa till det statsfinansiella läget. I utskottsbetänkandet 1980 87:127 studieförbunden skulle få 57 miljoner ytterligare. Jag har hört så många 20 maj 1987 gånger att det statsfinansiella läget var fruktansvärt dåligt på de borgerliga regeringarnas tid men att det nu, när vi har socialdemokratisk regering, har blivit mycket bättre. Då borde man väl rimligen kunna se till att bidraget till studieförbunden åtminstone håller takt med kostnadsutvecklingen. Sedan har jag ännu en fråga, Ingvar Johnsson: Vore det inte rimligt att försöka ändra i förordningarna så att det blir överensstämmelse mellan timersättningen och den möjlighet man har enligt den senare förordningen — från 1986, om jag minns rätt — att de facto läsa mer än 15 timmar per vecka?

Herr talman! Ingvar Johnsson talade med engagemang om vuxenutbildningen, och han gjorde gällande att vi från moderat sida skulle betrakta vuxenutbildningen som någonting mindre viktigt. Det är inte alls fallet. Ingvar Johnsson behandlade våra reservationer och motioner som om vi med dem fullständigt skulle vilja rasera all vuxenutbildning i landet. Jag tycker att det kan vara på sin plats att något litet försöka ge våra förslag de riktiga proportionerna. Vad vi moderater föreslår sammanlagt i besparingar då det gäller vuxenutbildningen belöper sig, om jag har gjort en korrekt snabb summering, till ungefär 220 milj.kr. av det sammanlagda anslag för vuxenutbildningen som vi här diskuterar på omkring 3 miljarder kronor. Det är väl ändå att ta till överord, Ingvar Johnsson, att hävda att vuxenutbildningen efter denna besparing skulle ramla samman. Låt mig ge ytterligare ett konkret exempel. När det gäller vuxenutbildningen inom komvux föreslår vi en besparing på 44 milj.kr. av ett anslag på 1 044 milj.kr. När man påstår att det skulle innebära att vi helt rycker undan fötterna på all vuxenutbildning på gymnasieskolenivå, anser jag att man handskas en smula vårdslöst med uppgifterna. Sedan nämnde Ingvar Johnsson någonting om att vi ville spara — jag tyckte han sade 400 miljoner, var det så? — då det gällde vuxenstudiestödet. Jag kan bara konstatera att vi i vår reservation framhåller att 306 milj.kr. av de pengar som flyter in genom arbetsgivaravgiften skulle kunna användas till att finansiera verksamheten bl.a. inom vuxenutbildningen just på de anslag vi nu talar om. Slutligen: När det gäller studiekampanjen för invandrare inför valet gjorde Ingvar Johnsson nu gällande att den skulle gå ut på att lära invandrarna hur det svenska samhället fungerar. Jag har fått uppfattningen att det rör sig om en information inför valet. Den saken tycker jag att de politiska partierna skall klara av.

Herr talman! Jag skall bara på ett par punkter svara på frågor från Ingvar Johnsson. När det gäller kommunal vuxenutbildning frågade Ingvar Johnsson varför vi i folkpartiet inte har angivit detaljer i våra förslag. Ja, det kan delvis bero på att vi inte har tillgång till ett regeringskansli, som kan utreda 147 allt för oss. Men det beror också på att förhållandena kan vara olika i olika kommuner. Jag skulle kunna ge ganska många exempel på kursverksamhet i kommunal vuxenutbildning som jag tycker att man kunde ta bättre betalt för än vad man gör nu. Säkert har också Ingvar Johnsson sådana exempel från sin erfarenhet. Jag kan nämna att det inte är ovanligt att man i komvux har kvalificerad yrkesutbildning, som erbjuds till människor som är yrkesverksamma och inte alls avser att utbilda sig i dessa yrken, utan utnyttjar komvux låga kurskostnader för att där göra sina egna möbler, sy kläder o. d. Det är ett exempel, och i de utredningar som har gjorts finns det ganska många sådana här exempel, som säkert också Ingvar Johnsson känner till. Man borde kunna pröva konkurrenskraften med uppdragsutbildning av olika slag. Vi tror att man i många kommuner skulle kunna lösa det här problemet. När det gäller studiecirklar av hobbykaraktär, som Ingvar Johnsson och även någon annan hade hängt upp sig på, så är även där en orsak till att vi inte har specificerat våra förslag det faktum att om man tar ett visst studiecirkelämne som exempel, så blir det ett symbolämne som man sedan använder. Studieförbunden vet precis vad vi menar. Jag har vid många samtal med studieförbundsfolk fått det bekräftat. Detta är inte enkelt att försvara — det vet alla, och det känner jag också. Det vore ett stort problem för många studieförbund om ekonomin skulle försämras på ett sådant sätt som folkpartiet här har föreslagit. När man söker efter möjligheter att finansiera studieområdet går det inte att enbart försvara nedskärningar inom ungdomsskolan, som jag tidigare sagt, och samtidigt låta vuxenutbildningen gå skadeslös. Det är den utgångspunkt vi har haft. Jag tror att studieförbunden har goda möjligheter att med sin kreativitet finna vägar för att få resurser för fortsatta insatser.

Herr talman! Ingvar Johnsson talade om den borgerliga splittringen och vikten av en socialdemokratisk regering. Jag begärde en replik för att helt stillsamt påminna om att utbildningspolitiken i vårt land nog skulle ha sett betydligt sämre ut om inte vpk hade medverkat i majoriteten i utbildningsutskottet och kunnat vara med och korrigera regeringens ofta dåliga förslag. Nu blev jag i viss mån förekommen av Larz Johansson, som var vänlig nog att också påminna om detta. Tydligen tänker sig Larz Johansson en liknande roll för centerpartiet i en eventuell borgerlig majoritet. Det är möjligt, men jag tror ändå att det är en alltför stor risk att ta att släppa fram en borgerlig majoritet.
Herr talman! Jag vill börja med att säga till Larz Johansson att det är en viss skillnad mellan när vi socialdemokrater gör upp med vpk och när Larz Johansson skall göra upp med de två andra borgerliga partierna. Det brukar vara så att vpk vill göra något mer för exempelvis vuxenutbildningen, medan Larz Johansson skall göra upp med några som vill göra så väsentligt mycket mindre. Det är litet svårare, det måste Larz Johansson förstå. Larz Johansson har två gånger tagit upp frågan om huruvida reglerna för timersättning korresponderar med reglerna för grundvux. Jag har inte mött denna frågeställning tidigare. Det är naturligtvis något man får se över, om det är så. Till Göran Allmér vill jag säga: Den totala nedskärningen när det gäller utbildning för vuxna och studiestödet för vuxna blir strax över 400 miljoner. Det betraktar jag inte som litet pengar. Jag fick det intrycket av Göran Allmérs inlägg att han såg det som ganska litet pengar. Jag förstod att regeringen och utskottsmajoriteten skulle få påskrivet att vi hade ändrat oss beträffande antalet deltagare i komvuxkurser. Det fick vi också i inledningsanförandet. Jag kan svara med att säga: Tänk om Göran Allmér bara visat bråkdelen av denna lyhördhet för sakargument. Då kunde detta betänkande ha befriats från minst fyra fem reservationer. Carl-Johan Wilson gjorde ett fantastiskt inlägg när han sade att folkpartiet inte specificerat detaljer i sina motioner och reservationer. Jag tror inte att de tusentals elever som inte skulle få studera om folkpartiets förslag genomfördes betraktar detta som en detalj. Jag tror heller inte att de skulle betrakta det som en detalj, om det skulle kosta tusentals kronor i avgifter att genomföra studierna. Jag registrerade att Carl-Johan Wilson inte bemötte mina påståenden om att folkpartiets nedskärningar drabbar kvinnorna särskilt hårt. Ni säger att vi inte skall röra grundvux och grundskolekurserna. Då återstår ungefär halva anslaget för kommunal vuxenutbildning. Det måste innebära att det blir mycket mindre resurser för kvinnor på gymnasieoch yrkeskurser, om man inte tänker jaga ut alla män från kurserna. Carl-Johan Wilson slingrar sig när det gäller vilka studiecirklar som är av sådan hobbykaraktär att statsbidragen skall tas bort. Något enda exempel kan väl ändå Carl-Johan Wilson nämna, om det nu är 25 000 studiecirklar som är av denna karaktär?

Herr talman! De framtida regeringsbildningarna oroar tydligen många. Men låt oss ha val först, Ingvar Johnsson. Den jämförelse jag gjorde mellan socialdemokraterna och vpk gäller inte vuxenutbildningen, utan den gäller grundskolan. Det stora partiet, socialdemokraterna, föreslog mycket stora besparingar, medan det lilla partiet sade nej. Det blev inte heller några stora besparingar. De frågor jag tycker är fundamentala i denna debatt undviker Ingvar Johnsson fortfarande. Mina frågor gäller utvecklingen över huvud taget på vuxenutbildningsområdet och att klyftorna fortfarande ökar. Ingvar Johnsson måste endera förneka det påståendet eller säga något om vad han är beredd att göra åt detta förhållande. En annan fråga gäller utvecklingen av statsbidragen till studieförbunden och den bekymmersamma ekonomi som studieförbunden uppenbarligen har. Detta gäller alla studieförbund. Det är inte så länge sedan vi läste om en ABF-avdelning som t.o.m. gjorde konkurs, och vi har flera stycken som är illa ute. Inom vuxenskolan har vi ett stort antal avdelningar som har en mycket bristfällig ekonomi. Jag kommer tillbaka till förhållandena när statsbidragssystemet infördes 1980-1981. Frågan är fortfarande: Hade vi en bättre eller sämre ekonomi då? Jag har för mig att socialdemokrater brukar hävda att vi hade en mycket dålig ekonomi i det här landet när vi hade de borgerliga regeringarna, och att nu när vi har en socialdemokratisk regering har vi fått en bra och stabil ekonomi. Det borde då vara lika rimligt att i dag föreslå en höjning av bidragen till studieförbunden med exempelvis de 57 milj.kr. som man tyckte att det var rimligt att föreslå 1980-1981, när man satt i opposition.

Herr talman! Först några ord till Ingvar Johnsson om det han kallar för detaljer för komvux. Med detaljer menade jag t.ex. vilka ämnen som skall bli dyrare för deltagarna och vilka andra möjligheter som finns att erbjuda utbildning som kan finansieras på annat sätt. Det kan hända att det var fel att använda ordet detaljer. Poängen med vårt förslag är dock att kommunerna själva skall kunna fundera över det här. Det går inte att ange regler som skall gälla för alla kommuner. På samma sätt sade Ingvar Johnsson att jag slingrar mig när det gäller studieförbunden och när det gäller att ange vilka ämnen jag tycker att man inte skall ha statsbidrag för. Jag har inte sagt att man skall dra in statsbidragen för några ämnen. Jag har däremot sagt att studieförbunden själva kan avgöra vilka ämnen man kan ta ut högre avgifter för eller finansiera på annat sätt. En avgörande poäng i min uppfattning är att både kommuner och studieförbund själva kan påverka på vilket sätt man vill förbättra ekonomin. På något sätt måste det ske förändringar som gör att man kan balansera ekonomin på ett bättre sätt såväl i kommunal vuxenutbildning som i studieförbunden. Det är helt nödvändigt.

Herr talman! Nej Ingvar Johnsson, jag tror inte att Ingvar Johnsson har tillfört debatten några sakliga argument som skulle kunnat minska antalet reservationer från moderat sida. Jag tycker vidare att Ingvar Johnsson ägnar sig åt någon form av dubbelräkning när han hävdar att vi skulle spara 400 milj.kr. på vuxenutbildningen. Som jag tidigare nämnt har vi ett besparingsförslag på 220 milj.kr. När det gäller vuxenstudiestödet är det alldeles riktigt att vi vill spara 177,2 milj.kr., men dem för vi över till att finansiera studieförbunden.

Herr talman! Göran Allmér borde ta en kurs i matematik, när det nu är billigt med tilläggsbidrag. När han beskyller mig för dubbelräkning och säger att vi för över pengarna från studiestöden till finansieringen av studieförbundens verksamhet nämner han inte att skattefinansieringen av denna verksamhet samtidigt minskar och att den faktiska neddragningen är över 400 milj.kr. Det är alltså en mycket kraftig neddragning för dem som har behov av att få delta i vuxenutbildning. Om jag förstod Larz Johansson rätt i hans andra replik, tycker han att det är naturligare att jämföras med det mindre vpk än med det något större = Prot. 1986/87:127 socialdemokratiska partiet. Om det är hans ambitionsnivå får han stå för den. 20 maj 1987 Han säger att jag inte tar frågorna om studieförbundens ekonomi på allvar, men jag nämnde redan i mitt första inlägg att det naturligtvis skulle ha varit önskvärt med större satsningar, om det hade varit möjligt av statsfinansiella skäl. Jag konstaterar att Wilson inte ger några som helst besked. Jag måste därför tolka folkpartiets olika inlägg så att man avser att finansiera med avgifter på gymnasienivå. Då kommer ett avgångsbetyg i komvux att kosta 6 000 —8 000 kr. Det är ett bra uppslag till en valaffisch nästa år, där det står att i folkpartiets Sverige kostar ett avgångsbetyg från komvux 8 000 kr. Nej, trots de vackra orden är både folkpartiets och moderaternas besked bistra för väldigt många.

Herr talman! Det råder inga delade meningar om den viktiga och värdefulla roll som studieförbunden genom sin verksamhet har spelat och alltfort spelar i samhällsarbetet. Genom studiecirklar och kulturaktiviteter når studieförbunden ut till den breda allmänheten, på ett sätt som inte är möjligt att åstadkomma genom andra undervisningsoch utbildningsformer. Tack vare detta bereds tusentals och åter tusentals människor år efter år möjligheter att på ett okomplicerat men effektivt sätt vidga och fördjupa sina kunskaper, öka sitt vetande, delta i kulturaktiviteter, uppleva konstarter av skilda slag och berika sin tillvaro. Många är de människor som har folkbildningsarbetet att tacka för mycket. Det är därför en självklarhet att folkbildningen, som betyder så mycket för samhället, skall ha samhällets stöd. Ej heller om detta råder några skilda meningar. Däremot kan åsikterna gå isär när det gäller omfattningen och utformningen av detta stöd. För mig, som har förmånen att verka i Medborgarskolan, landets i storleksordningen tredje studieförbund, är det viktigt att markera att vi som arbetar i studieförbundsvärlden inte får undandra oss vårt ansvar när det gäller att skapa en sund samhällsekonomi. Vi måste vara återhållsamma i våra bidragskrav — även vi måste vara beredda att spara på statens och kommunernas kostnader. Det är mot den bakgrunden jag ställer mig bakom de besparingar som moderata samlingspartiet föreslår på vuxenutbildningens område. I det här sammanhanget kan jag inte underlåta att markera mitt avståndstagande från den besserwissermentalitet som Larz Johansson i sin egen förträfflighet ger uttryck för gentemot de människor som arbetar inom studieförbunden. Till fullo delar jag härvidlag Carl-Johan Wilsons positiva 151 synsätt. Han utgör alldeles påtagligt en välgörande kontrast mot Larz Johansson när det gäller att föra Studieförbundet Vuxenskolans talan. Herr talman! Mot bakgrund av studieförbundens värdefulla arbete är det förvånansvärt att en majoritet av ledamöterna i utbildningsutskottet på några områden och på synnerligen vaga grunder anser sig behöva försvåra och försämra detta arbete. Det är nämligen följden av utskottets ställningstaganden beträffande de kursplanebundna universitetscirklarna och den s.k. fjärde timmen. budgetåret 1982/83 kunde studieförbunden anordna kursplanebundna universitetscirklar. Mig veterligt finns det ingen som hävdat att denna verksamhet varit till ohägn eller skada på något sätt eller fått några negativa konsekvenser. Omdömena om denna verksamhet har tvärtom varit mycket positiva. Den har bevisligen varit till stor nytta och av stort värde för många människor, och då särskilt för dem som bor i glesbygd och mindre orter. Vad finns det för vettig anledning att förhindra detta? Även om högskoleutbildning i princip bör ges i universitetens och högskolornas regi behöver ju inte denna princip drivas till ytterlighet, när det alldeles uppenbart finns starka skäl för att i begränsad omfattning, som det ju här är fråga om, göra undantag. Utrymmet för högskolemyndigheterna att åstadkomma en geografisk spridning av utbildningen är begränsad. Man kan inte alls på samma sätt som studieförbunden nå ut med verksamheten. Och vad är det för en stor katastrof som inträffar om studiecirklar på högskolenivå i studieförbundens regi följer kursplaner som gäller för universitet och högskolor? Varför kan inte de människor som är beredda att betala en cirkelavgift för att få en högskoleutbildning på hemmaplan få lov att göra det? Utskottet ifrågasätter ju inte det när det gäller icke kursplanebunden högskoleutbildning. Vad är det för logik i detta? Herr talman! Riksdagen uttalade sig förra året alldeles tveklöst för att studiecirklar skulle få genomföras med fyra studietimmar per sammankomst under förutsättning att detta inte medförde några merkostnader för staten, någon ökning av antalet studietimmar totalt eller andra icke önskvärda effekter. Beslutet hälsades med stor tillfredsställelse i studieförbundsvärlden. Äntligen skulle man återigen kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt — trodde man. Men oj, vad man bedrog sig. När anvisningarna kom så gällde som villkor att det genomsnittliga antalet bidragsberättigade studietimmar skulle vara tre, dvs. varje fyratimmarssammankomst måste motsvaras av en tvåtimmars. Den ena villan blev värre än den andra, för om det varit negativt med tre timmar så blev det ju ännu sämre med två. Nog trodde jag att samtliga ledamöter i utbildningsutskottet skulle inse vad det verkligen är fråga om och biträda den av mig väckta motionen i ärendet. Men inte, då! Utskottsmajoriteten ställer sig tvärtom bakom de enligt min mening felaktiga anvisningarna på likaledes felaktiga grunder. Tyvärr bortser utskottet helt från den praktiska verkligheten och ägnar sig åt ett kostnadsresonemang som är föga övertygande. För det första har det aldrig varit fråga om ett generellt medgivande att få bedriva fyratimmarssammankomster. Antalet ämnen där detta är aktuellt är mycket begränsat och kan klart avskiljas. Det gäller främst cirklar i För det andra blir det mindre kostnader med t.ex. nio sammankomster 20 maj 1987 med fyra studietimmar än med tolv sammankomster med tre timmar. Det totala antalet timmar är i båda fallen 36. Någon ökning av antalet timmar äger alltså inte rum. För det tredje är antalet studietimmar med det högre schablonbidraget begränsat för varje studieförbund. Även om det totala antalet timmar skulle bli större än enligt denna begränsning, så utgår detta bidrag oförändrat, dvs. det genomsnittliga bidraget per timme blir lägre. Benägenheten hos studieförbunden att bara låta antalet timmar springa i höjden torde därför vara synnerligen begränsad. För det fjärde görs det upp en kalkyl för varje studiecirkel enligt vilken cirkeln skall gå ihop ekonomiskt. Utskottsmajoriteten befarar att ett ökat timtal minskar statsbidraget men ökar kostnaderna genom ledararvoden och lokalhyror m.m. Lågschablonbidraget ensamt räcker inte särskilt långt inom de ämnesområden det här är fråga om. Kostnaderna måste begränsas. Även detta talar för att en begränsad fyratimmarsregel inte kommer att medföra några ökade kostnader för staten. Herr talman! Det vore värdefullt om utskottets talesman ville precisera vilka de konsekvenser med kursplanebundna universitetscirklar är, som är så negativa att de överväger de ofrånkomligen klart positiva effekterna av sådana cirklar. Det vore vidare värdefullt att få veta om utskottets talesman ändå inte kan tänka sig att ställa sig bakom fyratimmarssammankomster i den begränsade omfattning som jag här har talat om. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 17 och 18.

Herr talman! Jag skall avstå från att ge mig in på den typ av betygsättning som Hans Nyhage ägnar sig åt. Om Hans Nyhage har uppfattat att jag skulle ha riktat någon kritik mot dem som är verksamma i studieförbunden måste det vara så att Hans Nyhage har slumrat till en stund och drömt, för det har jag faktiskt inte gjort. Jag har inte ens riktat någon kritik mot Carl-Johan Wilson, däremot mot de förslag som denne här förgäves försöker försvara. Jag tror, Hans Nyhage, att det är bättre att vi försöker hålla debatten på den nivån.

Det kan väl inte vara den framtidsvision som en folkbildare drömmer om. När det gäller resonemanget om fyratimmarssammankomsterna kan vi 153 naturligtvis ha sifferexercis fram och tillbaka hur mycket som helst. Men som Hans Nyhage själv sade och med alla de erfarenheter han har av praktiskt folkbildningsarbete — vilket faktiskt ganska många av oss i utbildningsutskottet också har — är det inte så när man deltar i en studiecirkeli ett praktiskt eller estetiskt ämne, t.ex. konsthantverk eller annat, att man konstaterar att nu har tre timmar gått, nu måste vi omedelbart bryta. Människor som sysslar med sådan här verksamhet är idealister. De fortsätter gärna en stund till, även om det skulle råka vara så att det inte faller ut ytterligare statsbidrag för den där påkommande timmen. Den erfarenhet jag har av studiecirkelverksamhet i alla former är att det svåraste brukar vara att få folk att sluta i rimlig tid på kvällen, att avsluta sina intensiva diskussioner eller de andra verksamheter som de håller på med. Inte är svårigheten att försöka få dem att stanna kvar en stund till för att det skall falla ut ytterligare några kronor i statsbidrag. Jag tror, Hans Nyhage, att ni gör detta problem betydligt större än vad det är i verkligheten. Däremot är det ett problem att tusentals människor som deltar i studiecirklar eller i kulturaktiviteter, som Hans Nyhage sade i sin vackra inledning, skulle kunna drabbas av moderaternas och folkpartiets stora besparingar.
Herr talman! Varje vår när vi diskuterar dessa frågor och har ont om tid kastar moderaterna in ytterligare en debattör på slutet. Det kan naturligtvis behövas med tanke på de stora nedskärningarna, men frågan är om det blir bättre med de dimridåer som Hans Nyhage försöker lägga över den moderata politiken. Jag vill bara komplettera vad Larz Johansson sade beträffande den fjärde timmen med att vad vi sade förra året var att vi kan tänka oss fyratimmarssammankomster om det går att hitta en konstruktion som inte innebär ökade kostnader för samhället. Det är bara så att de krav som Hans Nyhage för fram leder till högre kostnader för staten. Jag vet att Hans Nyhage, som är aktiv i ett studieförbund, säkert kan bidragskonstruktionen så väl att han innerst inne vill det. Sedan till frågan om de kursplanebundna universitetscirklarna! Det handlar också om resurser. Vi vill satsa resurserna främst på de kortutbildade. Hur ser egentligen moderaternas vuxenutbildningspolitik ut? Man kan sammanfatta era reservationer så här: Ni säger att vuxenutbildning på grundskolans nivå och på högskolans nivå är bra och viktig, men vuxenutbildning på gymnasieskolans nivå är inte så viktig. Studiecirkelverksamhet i estetiska ämnen är mycket viktig, men studiecirklar i svenska, matematik och samhällskunskap på grundskolenivå är inte så viktiga.

Herr talman! Det var Larz Johanssons eget inlägg som föranledde min s.k. betygssättning. Det är uppenbart att Larz Johansson inte inser att hans uttalande om bristande kreativitet inom studieförbunden drabbar just dem som arbetar där. Så till universitetscirklarna och den fjärde timmen! Beträffande universi . tetscirklarna har vi ansett att de som deltar i de cirklarna själva skall få medverka genom en avgift för dessa cirklar. Om de väljer att göra det avegen = Prot. 1986/87:127 kraft, så måtte de väl få lov att göra det! I varje fall har ännu ingen kunnat 20 maj 1987 bevisa att det var något negativt med de kursplanebundna universitetscirklarna så länge de fick bedrivas. De var tvärtom till mycket stor nytta och glädje för många människor, främst dem i glesbygd. När det så gäller den fjärde timmen vill jag säga att det är mycket värdefullt att kunna få ta ut just den fjärde timmen i de cirklar som jag har angivit. Det är just där som man behöver den längre tiden på sig för att kunna genomföra en meningsfull verksamhet. Den uppfattningen torde delas av alla studieför bund utan undantag. Som det nu är tvingas man varva en fyratimmarssammankomst med en tvåtimmarssammankomst. Tvåtimmarssammankomster inom den typ av ämnesområden som jag talar om är man inte särskilt glad åt. Det är alltså viktigt att inom ett begränsat antal cirkelämnen få lov att genomföra uteslutande fyratimmarssammankomster. Det varken ökar kostnaderna eller får några andra negativa konsekvenser.

Herr talman! Hans Nyhage fortsätter den moderata debattstilen med att strö osanningar omkring sig. Jag har inte i något sammanhang anklagat folk som är verksamma i studieförbunden för bristande kreativitet. Hans Nyhage får läsa protokollet i morgon och konstatera att jag har rätt i det påståendet. Vad jag har sagt är att dessa människor inte är särskilt hjälpta av muntra tillrop om att de får öka sin kreativitet om de drabbas av besparingar på hundratals miljoner kronor. Kreativiteten finns där sannerligen — det är när det gäller resurserna som det brister, och de blir ännu sämre. I Hans Nyhages folkbildningsverksamhet saknas uppenbarligen idealiteten. Där går man exakt efter klockan och räknar ut hur många kronor man kan få ut i statsbidrag. När det inte längre tickar ut statsbidrag, slår man ihop sina böcker eller avbryter sitt konsthantverk och går hem.

Herr talman! Hans Nyhage har en stark anknytning till ett studieförbund, vars studerande enligt en SCB-undersökning till 54 96 har gymnasieeller högskoleutbildning, så jag förstår att han argumenterar för mindre pengar till svenska och matematik och för mer till universitetscirklar. Men då måste jag ändå ifrågasätta om Hans Nyhage främst talar för människornas behov av utbildning eller för något annat intresse. Beträffande frågan om fyratimmarssammankomster kan jag, herr talman, bara konstatera att olika talesmän för en bred riksdagsmajoritet i över fem år har försökt förklara de enklaste sammanhangen i bidragskonstruktionen för Hans Nyhage. Men då Hans Nyhage inte tycks lyssna är det en helt omöjlig pedagogisk uppgift.
Herr talman! I varje fall besitter inte Ingvar Johnsson förmågan att förmedla budskapet om vitsen med att varva fyratimmarssammankomster med tvåtimmarssammankomster. Gå ut och fråga studieförbunden, Ingvar 155 Johansson och Larz Johansson, så får ni höra om de inte vill ha fyratimmarssammankomster inom de mycket begränsade ämnesområden som jag här har talat om. Försök inte inbilla mig att det kommer att medföra ökade kostnader för staten, därför att det gör det inte. Försök inte heller inbilla mig att det skulle vara till men för verksamheten som sådan eller medföra några andra olägenheter, som det står i anvisningarna. Det finns ingenting av den karaktären. Tvärtom får det enbart positiva konsekvenser att använda sig av fyratimmarssammankomster på sätt som är sagt. Herr talman!

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av mina och mina partikamraters motioner om vuxenutbildningen för invandrare. Någon måste ju försvara de ”gamla” invandrarnas rättigheter. Jag syftar på de tidigare invandrade vanliga invandrarna. Hela debatten kretsar i dag kring flyktingar. När strukturomvandlingen slår hårt och den svenska basindustrin knakar i fogarna, då är de utbildningsmässigt resurssvagaste mest utsatta för samhällsomvandlingens effekter. Jag tänker närmast på finska invandrare som lockades till metallindustrin och andra branscher, där arbetet har inneburit fysiskt tunga och slitsamma moment. Ett sätt att gå till väga är att se till att alla invandrare, som av olika anledningar inte kan svenska tillräckligt bra, ges en möjlighet till svenskundervisning. Om svenskundervisningen förde vi en interpellationsdebatt för några veckor sedan, varför jag inte nu skall gå in på den frågan. Ett annat sätt är att motivera dessa invandrare till studier genom att börja utbildningen på deras eget modersmål. Först när individen har inhämtat grundkunskaper och kunskaper i svenska kan vägen öppnas till fortsatt vuxenutbildning på jämbördig bas med den övriga befolkningen. Utskottet hänvisar till förordningar och bestämmelser samt konstaterar att det existerar vuxenutbildning både i komvux och på folkhögskolor. Det har emellertid visat sig att speciellt folkhögskolekursernas finskspråkiga linjer i den allmänna konkurrensen oftast har råkat mest illa ut och prioriterats bort inför kravet på andra, mer exklusiva kurser. Detta förhållande kan inte vara riktigt. Dessutom finns det ett motstånd hos många mot vuxenutbildning på invandrarnas modersmål. Många har också missförstått utbildningen. För att råda bot på detta föreslog vi motionärer att SÖ skulle bilda en arbetsgrupp för att speciellt bevaka den här frågan. Dessutom ansåg vi att det behövdes forskning på detta område. Utskottet har avslagit vår begäran och utgår från att SÖ och länsskolnämnderna följer utvecklingen beträffande kurser på finska språket. Den andra motionen, som jag och Ingegerd Elm har väckt, är orsakad av oron på fältet. Man har där erfarit att det finns invandrare som inte klarar sig på svenska inom grundutbildningen för vuxna, grundvux. Dessa invandrare, som har motiverats till utbildning, ger upp helt och riskerar att slås ut. Vi motionärer vill ha klarare bestämmelser. Utskottet anser att bestämmelserna är tillräckligt tydliga. Herr talman! Jag skulle nästan vilja yrka bifall till dessa motioner men avstår den här gången. Återstår påtryckningar på myndigheterna och den allmänna mobiliseringen hos invandrare och deras organisationer, speciellt på lokalplanet, för att bevaka dessa för ”gamla” invandrare så viktiga frågor. Avslutningsvis konstaterar jag att moderaternas och folkpartiets nedskärningsåtgärder inom vuxenutbildningen skulle direkt drabba invandrare och drabba dem hårt. Det är speciellt anmärkningsvärt beträffande folkpartiet, som i andra sammanhang här i kammaren kritiserar regeringen beträffande invandrarfrågorna.

Herr talman! Det europeiska rymdsamarbetet inom ramen för ESA är viktigt för Sveriges möjligheter att utveckla vår rymdtekniska verksamhet. Grundbulten i det svenska rymdprogrammet utgörs av samarbetet inom ESA. Det samarbetet kan, om vi utnyttjar det rätt, tillföra svensk industri nya utvecklingsmöjligheter, men det förutsätter att vi deltar i finansieringen av ESA:s verksamhet. Som framgår av näringsutskottets betänkande har det svenska s.k. industriutbytet hittills motsvarat de svenska bidragen till ESA. Vi har med andra ord fått tillbaka våra satsade pengar. Genom att Sverige deltar i det europeiska rymdsamarbetet kan det i sin tur bli en viktig regionalpolitisk resurs. Jag vill påminna om verksamheten vid Esrange i Kiruna, som betyder att den regionen tillförs ny och hög teknisk kompetens. För Kirunaregionen betyder rymdverksamheten att högteknologisk industri kan lokaliseras dit och därmed bidra till att differentiera näringslivet. Det är en aspekt som inte alltid har beaktats när frågorna om europeiskt rymdsamarbete och svenskt deltagande i det samarbetet diskuterats. Det beslut som riksdagen fattade våren 1986 om rymdverksamheten innebar att Sverige anslöt sig till det principbeslut om ett rymdprogram för Europa som fattats några år tidigare vid ett ministermöte i Rom. Tyvärr tvingas jag konstatera att riksdagens majoritet i fjol inte tog de finansiella konsekvenserna av sitt ställningstagande. Om vi i Sverige vill dra fördelar av samarbetet inom ESA måste vi vara beredda att också delta i Prot. 1986/87:127 finansieringen av ESA:s program. Och på den punkten har jag anledning att vara kritisk. Socialdemokraterna har visat en för njugg inställning när det gällt att anslå ekonomiska medel till olika projekt inom ramen för ESA. I förlängningen kan detta inverka negativt på möjligheterna att dra fördelar av samarbetet. Medlemsländernas bidrag till ESA:s obligatoriska program beräknas på grundval av BNP. Sveriges andel är 4 96, men dess värre kommer den svenska andelen att vara lägre och dessutom att minska, om man skall följa riksdagsbeslutet från i fjol. Det är mot den här bakgrunden som vi föreslår att anslaget för nästa budgetår räknas upp med 25 milj.kr. till drygt 236 milj.kr. Det är den nivå som vi föreslog redan i fjol. Ett optimalt utnyttjande av de möjligheter som ESA-samarbetet erbjuder kräver ett helhjärtat deltagande från svensk sida. Sverige kan annars inte få den ställning inom ESA som vi bör ha och kan få. I sammanhanget bör påpekas att andra länder som är medlemmar i ESA och som blivit medlemmar under innevarande år, t.ex. Norge, visar en stor ambition att delta i rymdsamarbetet och bekosta olika projekt. Om inte Sverige visar tillräckligt stort intresse att ta vår del av ESA programmen, finns det såvitt jag kan förstå en uppenbar risk att det slår negativt mot svensk industri, mot Esrange och Kirunaregionen och möjligheterna att utveckla en högteknologisk industri i olika delar av landet på rymdteknikens basis. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 1. Sedan några ord om Tele-X. Tele-X skall enligt planerna skickas upp nästa år. Bakom Tele-X-projektets tillkomst ligger i hög grad kulturpolitiska motiv. Rätt utnyttjad kan Tele-X bli ett viktigt instrument för att stimulera kulturutbytet mellan de nordiska länderna, och det beslut som nyligen tagits på ministernivå om antalet kanaler kan bli en ytterligare styrka för hela projektet. Jag vill emellertid påminna om att även inom ramen för en privatisering av Tele-X-projektet, som vi har förordat, måste de kulturpolitiska intressena tillgodoses. Det är viktigt för utvecklingen av det nordiska kulturella samarbetet. I reservation 3 har vi tagit upp vissa telekommunikationsfrågor. Närmast gäller det den monopolsituation som televerket har. Det är angeläget, menar vi, att utvecklingen på rymdteknikens och telekommunikationernas område inte hämmas av etablerade intressen. Detta bör beaktas vid de överväganden om telepolitiken och televerkets roll som skall göras. Vi menar också, som vi har anfört i en avvikande mening i trafikutskottet, att dessa överväganden måste ske inom ramen för en parlamentarisk utredning om telekommunikationerna och televerkets roll. Den här frågan har också granskats av NO, men NO har ännu inte avgivit något yttrande utan kommer att göra det inom kort. Därför finns det ingen anledning att nu framställa något direkt yrkande, utan vi pekar bara i motivskrivningen i reservation 3 på vårt ställningstagande. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de av oss undertecknade reservationerna till detta betänkande.

Herr talman! 1986 antog riksdagen riktlinjer för industripolitiken på rymdområdet. Riktlinjerna bygger på ett fyraårsprogram. Innebörden av programmet är i korthet att svenskt näringslivs möjligheter att bli konkurrenskraftigt på rymdområdet skall förbättras, att rymdteknologin skall spridas utanför rymdindustrin samt att de fördelar som rymdverksamhet i norra Sverige erbjuder skall tas till vara. De industripolitiska insatserna på rymdområdet har som ett av sina huvudmål att skapa en bred kompetens på systemnivå inom landet. För att nå detta mål är det nödvändigt med ett svenskt deltagande i några betydande nyttosatellitprojekt. Insatserna har koncentrerats till ett fåtal företag. Den svenska rymdindustrin består av, förutom det statliga Rymdbolaget, ett fåtal företag. I beslutet från maj 1986 förutsattes det att industrin skulle bidra till finansiering av viss nationell rymdverksamhet. Ett avtal har nyligen träffats mellan DFR och de tre företagen Saab Space AB, Ericsson Radio Systems AB och Volvo Flygmotor AB. Avtalet har godkänts av regeringen, vilket innebär att staten bidrar med 40 milj.kr. och industrigruppen med 60 milj.kr. enligt 1985 års prisnivå till ett industriellt forskningsoch utvecklingsprogram. Hittills har de svenska industriföretagen haft betydande framgångar. De svenska företagen har också etablerat sig internationellt som leverantörer till rymdindustrin på kommersiella villkor. Det är värdefullt för hela den svenska industrin att få ett sådant genombrott. Den socialdemokratiska regeringens industripolitik präglas av en målmedveten satsning på industriell utveckling och förnyelse, på morgondagens produktion och på jobb. Svenska företag har blivit eftersökta samarbetspartner i internationella projekt. De företag som blir godkända som leverantörer till rymdsystem har fått en kvalitetsstämpel. Denna kvalitetsstämpel står för teknologisk kompetens, systemkunnande och produktionskvalitet. Näringsutskottets betänkande 1986/87:26 behandlar förutom budgetpropositionen två motioner från den allmänna motionstiden. Motionerna syftar till en ökad privatisering och till att Sveriges deltagande i ESA förstärks. Liknande yrkanden ställdes också förra året. När det gäller kraven på privatisering av Tele-X-projektet och åtgärder för att motverka monopol på internationella telekommunikationer har trafikutskottet yttrat sig till näringsutskottet. Trafikutskottet har inte ansett att motionsyrkandena skall föranleda några åtgärder, eftersom dessa frågor övervägs inom kommunikationsdepartementet.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

Herr talman! Betänkande 20 från trafikutskottet har rubriken ”Anslag till Transportrådet, m.m.”. Det är framför allt kring det som döljs under ”m.m.” som jag skall säga några ord, men avslutningsvis ämnar jag ta upp även själva transportrådet. Vad gäller punkt 2 i betänkandet, transportstödet för Norrland m.m., har folkpartiet även i år motioner om att persontransportstöd till vissa företag skall få gälla även för egenföretagares egna resor. Detta förslag avstyrks i år liksom tidigare. Som argument för yrkandet om avslag har angivits att stödet skall begränsas till sin omfattning. För innevarande budgetår fick stödbeloppet uppgå till högst 24,6 milj.kr. Detta belopp beräknas inte förbrukas, och statsrådet föreslår därför en sänkning för budgetåret 1987/88 med 6 milj.kr. till 18,6 milj.kr. Hade det inte varit bättre om åtminstone en del av denna minskning hade fått användas som regionalpolitiskt stöd till företagare i Norrland? Det är ju i första hand inom småoch medelstora företag som nya arbetstillfällen skapas. Att bli egen företagare — kanske från början utan anställda — framhålls ju ständigt som en möjlighet för människor att bo kvar i glesbygd. Att få bidrag till de höga resekostnaderna till och från Norrland skulle vara ett värdefullt stöd särskilt för nyetablerade företag, som bygger sin verksamhet på kontakter utanför Norrland. En vidgning av vilka företag som kan komma i fråga bör också diskuteras. Men det verkar som om varken statsrådet eller majoriteten i kammaren vill ge denna uppmuntran trots att budgetpropositionen sades ha en regionalpolitisk inriktning. Eller, ligger frågan i fel utskott? Skulle den egentligen platsa bättre i det betänkande, AU:13, som behandlas här i kammaren i morgon? Eftersom anslaget i år behandlas i trafikutskottets betänkande nr 20 yrkar jag bifall till den reservation nr 4 som folkpartiet står för tillsammans med centern. Herr talman! Sverige skall 1989 stå som värd för en konferens om transportmedel för handikappade. Som skäl anges att Sverige har en lag som tillgodoser handikappaspekterna. Ja, det finns sedan tio år en klar inriktning mot att kollektiva färdmedel skall anpassas även till handikappades behov. Föreskrifter har utfärdats och nyanskaffningarna inom t.ex. järnvägen blir handikappanpassade. Och det behövs verkligen — därom kan nog de flesta som åker tåg vittna. Det är dock små och långsamma steg och folkpartiet har därför föreslagit en översyn av anpassningen och en utvärdering av gjorda insatser. Utskottet — Prot. 1986/87:127 säger visserligen att frågor rörande handikappanpassningen kommer att tas 20 maj 1987 upp i det trafikpolitiska översynsarbete som nu pågår. Vi tror dock att det ' finns en risk för att de stora frågor som där behandlas inte ger utrymme nog också för dessa problem. Jag yrkar därför bifall till reservation 5. Nära kopplat till handikappanpassningen är frågan om riksfärdstjänstens organisation. Denna organisation har upplevts som byråkratisk och svårhanterlig för de handikappade. Transportrådet kom i början av året med ett förslag till omorganisation som dock förkastades av de handikappades organisationer. Nu finns det sedan i mars nya föreskrifter. SJ Resebyrå bokar resor med tåg eller flyg och Taxi Sverige AB i stort sett övriga resor. Förhoppningsvis innebär detta förenklingar och större snabbhet vid beställningar. Vi har därför inte reserverat oss mot utskottets skrivning utan endast i ett särskilt yttrande betonat att färdtjänsten också bör samordnas mer med den länsvisa kollektivtrafiken. Till sist vill jag något beröra transportrådet. Både när det gäller Gotlandstrafiken, handikappfrågorna och eventuella järnvägsnedläggelser har vi från folkpartiet kritiserat transportrådets sätt att arbeta. Det gör vi fortfarande men avvaktar nu riksrevisionsverkets utredning liksom den trafikpolitiska översynen. Men det blir säkert anledning att återkomma när det gäller transportrådsfrågor. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande.

Herr talman! Vi centerpartister har nu i flera år föreslagit att transportrådet skall avvecklas. Vi från de s.k. borgerliga partierna har i debatten många gånger varit ense om att den offentliga sektorn bör minska. Vi tycker att det är bättre att om möjligt avskaffa ett helt verk i stället för att med osthyvelprincipen skära i alla verk, vilket dessutom alltid går ut över verksamheter ute i periferin. De uppgifter som transportrådet nu har anser vi kan läggas över på länsstyrelser, kommuner och kanske i något fall på kommunikationsdepartementet. Jag yrkar bifall till reservation 1. Analogt med detta yrkande hemställer vi centerpartister att det till transportrådet anvisas ett förslagsanslag på 8 milj.kr. Om vi skulle få gehör för vår åsikt i reservation 1, vilket väl är en from förhoppning, anser vi att transportforskningsberedningen, som nu är kopplad till transportrådet, skall flyttas till Linköping. Där finns vägoch trafikinstitutet, och där finns transportforskning och dito utbildning vid universitetet. Vid bifall till reservation 1 yrkar jag bifall till reservation 2. Ingrid Hasselström Nyvall har redan talat om reservation 4. Jag instämmer helt i hennes synpunkter. Ett persontransportstöd skall självfallet även omfatta egna företagare. Alla företag börjar i liten skala och är oftast uppbyggda på en enskild persons idéer. Alla möjligheter att underlätta för driftiga personer att utveckla sina företag bör tas till vara. Jag yrkar därför bifall till reservation 4.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vpk-reservationerna 3 och 6, vilka bygger på partimotioner om sjöfartspolitiken resp. handikappanpassad kollektivtrafik. Vpk har dessutom i ett särskilt yttrande behandlat transportrådets roll. Transportrådet är ett omtvistat organ, som i flera frågor som rört viktiga trafikpolitiska områden agerat rent provokativt. I rapporten ”Långväga buss” biter Claes-Eric Norrbom huvudet av skammen genom att lansera idén om att ersätta hela järnvägslinjer, t.ex. Kalmar/Karlskrona-Göteborg, med långväga buss. Opinionen för den miljövänliga järnvägstrafiken har sedan rapporten såg dagens ljus vuxit. I lördags passade miljökämpar och järnvägsentusiaster på att demonstrera för bandelen Kalmar-Göteborg. Från tidigt på morgonen steg människor på tåget längs hela sträckan för att i Göteborg välkomnas av en mottagningskommitté med egen blåsorkester. Det var fart och glädje på centralen i Göteborg i lördags. Aktionen kom till för att visa regering och riksdag att järnvägen behövs. Vid en av stationerna stod en socialdemokratisk arbetarkommun med röda fanor för att visa sin sympati för järnvägsaktionen och för alla de vpk-are som hade startat aktionen. Ilskan mot transportrådets ”insatser” för att lägga ner bandelen var tydlig för oss som tog emot i Göteborg. Synen på vad som är lönsamt skiljer sig kraftigt åt: medan transportrådet räknar krasst privatekonomiskt, räknar de flesta sunda opponenter långsiktigt samhällsekonomiskt. Våra argument för det senare alternativet blir allt starkare. Skogen, vår nationalrikedom, är allvarligt hotad. Detta faktum verkar inte ha nått fram till transportrådet. Vpk anser att transportrådets myndighetsfunktioner bör granskas förutsättningslöst. Transportrådet har utfärdat föreskrifter om handikappanpassningen. Alltför lång tid har använts innan man kom till skott. Stora brister kvarstår också, eftersom man har struntat i att ta till vara alla de kunskaper som finns inom handikapprörelsen. Ambitionerna måste därför bli högre. Transportrådets brist på intresse visar att ett annat organ måste anförtros detta viktiga arbete och att de handikappades organisationer skall inbjudas till överläggningar om det fortsatta arbetet. Det behövs enligt vår uppfattning en ny och mer preciserad förordning om kollektivtransporterna skall få den handikappanpassning som många i landet anser behövs. I vpk är vi inte nöjda med statens stöd till sjötransporterna. Eftersom vi tidigare haft sjöfartspolitiska diskussioner i denna kammare, både vid frågestunder och i anslutning till betänkanden från trafikutskottet, tänker jag bara säga några ord om sjötransporterna. Det enda stöd som finns utgår till landtransporter fram till hamnen. Det finns för sjöfarten inget godstransportstöd som omfattar själva sjötransporterna. Varför inte, Olle Östrand? Varför motsätter sig regering och riksdagsmajoritet att sjöfarten subventioneras när landsvägsoch järnvägstransporterna subventioneras? Sjötransporter är ju miljövänliga till skillnad mot landsvägstransporterna. Vpk har länge agerat för ett stöd som stimulerar kustoch inrikessjöfarten, och vi efterlyser det igen. Vi föreslår även i årets sjöfartspolitiska motion att regeringen får uppdraget att utarbeta ett konkret — Prot. 1986/87:127 förslag till ett sådant stöd. 20 maj 1987 Herr talman! Efter att ha träffat sjöfolket i samband med dess nyligen avslutade kongress i Göteborg är jag stärkt i min uppfattning att vpk har hamnat rätt när det gäller sjöfarten. För den händelse att Olle Östrand har missat massmedias bevakning av Sjöfolksförbundets kongress, vill jag med detta ha sagt att bitterheten mot den socialdemokratiska regeringen är mycket stor. Sven Hulterströms tal på kongressen innehöll inte ens ett löfte om bättre tider. Är det inte dags att ta kraven på allvar, innan en hel yrkeskår är utraderad? Låt-gå-politiken borde vara ovärdig en s.k. arbetarregering.
Herr talman! Jag delar Viola Claessons uppfattning att sjöfarten behöver få ett snabbt och betydligt bättre stöd än i dag. Orsaken till att centern inte stöder den här reservationen är att vi har haft som princip att transportstödet skall utgå till de inre delarna av Norrland, inte till kustlandet. Om vi hade obegränsat med pengar, vilket vi tyvärr inte har, kanske vi skulle kunna formulera om målen. Men när vi har begränsade medel just när det gäller transportstöd tycker vi att det är viktigt att man lägger det i den västra delen av Sveriges norra inland. Det är alltså därför som vi inte stöder denna reservation.
Herr talman! Jag är, Anna Wohlin-Andersson, tacksam för varje bidrag till den typ av stöd som vi skulle vilja ha. Till skillnad från centern anser vi i vpk att det nog finns pengar. Det gäller bara att se till att resurserna omfördelas. Med tanke på att sjötransporterna faktiskt är mycket miljövänliga borde centern instämma på samma sätt som centern gör när det gäller t.ex. järnvägstrafiken. Vi får väl se hur det blir i nästa års motionsskörd. Jag hyser inte heller några förhoppningar om att få stöd för den reservation jag pläderade för här. Vi kanske kan enas med centern om en del och sedan skriva en ny motion — då får vi måhända centerns stöd.
Herr talman! Jag instämmer fortfarande i det mesta av vad Viola Claesson säger. Det är klart att vi på något vis måste ta fram pengar för att stödja den svenska sjöfarten. Men jag tror fortfarande inte på att göra det via transportstödet. Jag vill ha kvar inriktningen på transportstödet att det gäller att kunna vidareförädla varorna i de inre delarna av västra Norrland.

Herr talman! I anslutning till det här betänkandet skall jag behandla anslag till transportrådet och transportstöd till Norrland. Jarl Lander kommer att beröra riksfärdtjänsten. Som vanligt återkommer centerpartiet med krav på att transportrådet skall avskaffas. Det är ytterst märkligt att ni aldrig tröttnar. Det är ju ändå så att om transportrådet avskaffas måste de uppgifter som rådet handlägger skötas 163 Prot. 1986/87:127 av någon annan myndighet. Jag har tidigare redogjort för vad transportrådet sysslar med, och det skall jag inte upprepa här i kväll. Med hänsyn till kammarens arbetsbelastning skall jag inte heller ta upp någon järnvägs-, vägeller sjöfartspolitisk debatt med Viola Claesson. För att återgå till transportrådet: Det pågår en hel del på det trafikpolitiska området, vilket naturligtvis kan återverka på transportrådets uppgifter och självfallet då på myndighetens struktur. Då får vi naturligtvis överväga de förändringar av transportrådets organisation som kan bli aktuella. Med detta vill jag yrka avslag på reservation 1. Jag går sedan över till transportstödet till Norrland. Det är vid det här laget oomtvistat att transportstödet fyller en mycket viktig regionalpolitisk funktion. Nu vill vpk att vi skall införa ett fullt utbyggt sjötransportstöd. Jag vill erinra om att fr.o.m. den 1 januari 1986 utvidgades godstransportstödet genom att ett särskilt bidrag nu lämnas för transporter av vissa varor till hamnar vid Norrlandskusten samt till Vänern och Mälaren. Det stödet kallar vi i dagligt tal hamntransportstödet. Det stödet har verkat endast i drygt ett år, och jag tycker att vi skall avvakta effekterna av det. Men jag vill också deklarera att om stödet inte får avsedd effekt så att sjöfarten utefter framför allt Norrlandskusten stimuleras, då är också jag beredd att verka för att vi får ett fullt utbyggt sjötransportstöd. När det gäller centerns och folkpartiets krav på stöd till egenföretagares resor vill jag erinra om att när vi införde persontransportstödet sade vi att det måste begränsas inom en ram av 24 milj.kr. Det är riktigt att stödet inte har utnyttjats till fullo. Men det är inte detsamma som att det finns motiv för att införa ett stöd till egenföretagarnas resor. Riksdagen har uttalat sig för att stödet skall gälla tjänsteresor till anställda. Samtidigt har vi också sagt att stödet skall vara enkelt och okomplicerat. Men det är naturligtvis ofantligt svårt att göra en avgränsning av vad som är privata resor och resor i tjänsten för en egenföretagare. Med detta vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och i övrigt bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Vi i centern slutar inte driva en fråga därför att vi tröttnar på den. Vi skulle möjligen sluta driva en fråga därför att vi anser att den är överspelad, obehövlig eller dum, men eftersom vi inte anser att frågan om ett avskaffande av transportrådet är varken överspelad, obehövlig eller dum fortsätter vi att driva den. Jag vill gärna påpeka för Olle Östrand och även för Ingrid Hasselström Nyvall att ni kommer att lägga nya uppgifter på transportrådet i och med försvarsbeslutet om 10 milj.kr. till försvarspolitiska åtgärder. Det innebär ytterligare en uppgift för transportrådet, en uppgift som det enligt vår mening vore fördelaktigare att lägga på länsstyrelserna. Vad beträffar egenföretagarnas resor kommer säkert Ingrid Hasselström Nyvall att bemöta Olle Östrand på den punkten. Jag vill bara säga att om man bara därför att man är rädd för att en egenföretagare eventuellt skulle göra en privat resa inte vill ge honom eller henne chansen att utbilda sig, att vidareutveckla sina idéer, att få kontakt med affärsbekanta eller att studera olika vinklingar på sitt företags verksamhet, då tycker jag det är ganska — Prot. 1986/87:127 horribelt. 20 maj 1987
Anslag till transport Herr talman! Olle Östrand säger att riksdagen har beslutat att stödet bara rådet, m.m. skall avse anställdas tjänsteresor. Men just detta kan vi ju försöka ändra på genom att säga att vi vill att den frågan skall ses över. I hela debatten kring frågan om vad människorna skall göra för sin försörjning i framtiden förs egenföretagandet fram från alla håll, inte minst från socialdemokraterna, som en verksamhet som människor kommer att kunna ägna sig åt. Då skulle persontransportstödet kunna vara till hjälp. När nu 6 milj.kr. inte har utnyttjats kunde man vara generös och säga att hälften kan anslås till en omprövning för att låta även egenföretagarna få möjlighet att utnyttja stödet. Olle Östrand säger också att det är ofantligt svårt att avgöra vad som är privata resor och resor i tjänsten. Men sådant håller ju taxeringsmyndigheterna på med varenda gång det är fråga om egenföretagares resor. När de granskar deklarationer och annat har de att ta ställning till vad som är privatresor och vad som är affärsresor. Det kan ju inte vara svårare att göra detta i samband med det här stödet än i alla andra sammanhang. Jag tror inte, med den kunskap jag har om egenföretagare, att resande på företagets bekostnad är det som står egenföretagarna allra närmast. Det är snarare att försöka få företaget att fungera så bra som möjligt.
Herr talman! Om man skall tillämpa en stödform måste det finnas rimliga möjligheter att kontrollera att stödet betalas ut på ett riktigt sätt. De möjligheterna finns tyvärr inte när det gäller egenföretagarnas resor. Det är praktiskt taget omöjligt att avgöra vad som är privatresor och vad som är tjänsteresor. Så till frågan om transportrådets avskaffande. Det märkliga är att först fattar en enig riksdag, inkl. centerpartiet, det ena beslutet efter det andra om att ge transportrådet nya arbetsuppgifter, men sedan återkommer centerpartiet ständigt till att transportrådet skall avskaffas. Någon gång måste ni inom centerpartiet bestämma er för vilken linje ni skall driva.
Herr talman! Vilka nya uppgifter, Olle Östrand, har centern varit med om att lägga på transportrådet under det senaste året? Det skulle jag vilja veta. Om vi har gett transportrådet några nya uppgifter, då får vi lov att ändra oss på den punkten. Sedan vill jag helt instämma i vad Ingrid Hasselström Nyvall sade om egenföretagarna. Det första en egenföretagare gör när han eller hon skall starta ett företag och få det att ”gå runt” är inte att ge sig ut på personliga resor, som inte har ett skvatt att göra med möjligheterna att få företaget att bära sig. Att hävda att så skulle vara fallet vore en väldigt dum motivering för att inte låta egenföretagare få del av persontransportstödet.
Herr talman! Olle Östrand vidhåller att det är så ofantligt svårt att avgöra vad som är privatresor eller tjänsteresor när det gäller en företagare. Då tycker jag att han skall be om information från t.ex. revisionsdirektören i Gävleborgs län. Han kan tala om att myndigheterna har en ganska stor erfarenhet av att avgöra sådana här frågor. De kunskaperna borde de kunna använda också när det är fråga om en sådan här stödform.

Herr talman! Som Olle Östrand sade har vi den uppdelningen i utskottsgruppen att jag har att ansvara för avsnittet om riksfärdtjänsten. Jag skall försöka vara så kortfattad att jag inte upptar kammarens tid i alltför stor utsträckning. Jag konstaterar att vi i utskottet är överens om att det i det trafikpolitiska målet att nå en tillfredsställande trafikförsörjning ligger att handikappade och äldre människor så långt som möjligt skall kunna delta i samhällslivet på samma villkor som alla andra. Vidare är vi överens om att medverka till att de kollektiva färdmedlen blir så tillgängliga som möjligt för de handikappade. Först då ger vi också de handikappade möjligheter till en aktivare livsföring, samtidigt som behovet av dyra och resurskrävande specialtransporter minskar. Problemet nu är att det av både tekniska och ekonomiska skäl inte är möjligt att anpassa alla fordon, järnvägsstationer, tåg m.m. så snabbt som vi kanske skulle önska, utan att den här anpassningen måste få ske successivt. Bara för att ge ett mått på vilka kostnader det kan röra sig om, utan att för den skull säga att det inte är värt kostnaden, vill jag informera om att enbart en komplettering av en buss med en lyft, för att underlätta för rörelsehindrade att komma av och på, betingar ett pris av ca 100 000 kr. En sådan komplettering av 10 000 bussar betyder alltså en kostnad på minst 1 miljard kronor. Folkpartiet hävdar i reservation nr 5 att arbetet med handikappanpassningen visar stora brister och yrkar på en översyn och en utvärdering av gjorda insatser. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar i sin reservation nr 6 att arbetet tagit för lång tid i anspråk och att annan myndighet än transportrådet skall anförtros det fortsatta arbetet med handikappanpassningen av kollektivtrafiken. Vidare säger vpk att de handikappades organisationer bör inbjudas att delta i det fortsatta arbetet. Låt mig göra några kommentarer till dessa båda reservationer. Föreskrifter om handikappanpassningen och hur den skall fortlöpa finns nu framtagna, och arbetet fortgår. Att nu ta upp frågan om att utse en ny ansvarig myndighet för denna anpassning anser utskottsmajoriteten inte lämpligt. Det kani sig inte påskynda arbetet med anpassningen. Transportrådet är, som vi i utskottsmajoriteten ser det, väl skickat att klara denna uppgift. Att handikapprörelsen bör få vara med och påverka arbetet är helt naturligt. Därför är det beklagligt, herr talman, att handikapprörelsen hoppat av arbetet inom transportrådet, där påverkansmöjligheterna är som störst. Avslutningsvis: De kollektiva trafikmedlen är ännu inte sådana att alla människor kan utnyttja dem, och det betyder att behovet av riksfärdtjänsten fortfarande är stort. Då är det viktigt att den administrativt fungerar så smidigt som möjligt. I en folkpartimotion, T919, som utskottet behandlat i detta betänkande, yrkas på en översyn av reglerna vid beställning av biljetter för riksfärdtjänst. Utskottet har pekat på att regeringen redan har uppdragit åt transportrådet att pröva olika åtgärder i syfte att bl.a. öka effektiviteten i riksfärdtjänsten. Jag vill hävda att transportrådet nu har kommit långt i detta arbete. Ett exempel på detta är att handläggningstiden för beställningar av riksfärdtjänst kunnat kortas ner till två veckor. Vidare har systemet med att skicka ut biljetterna mot postförskott slopats. I stället skickas de tillsammans med inbetalningskortet på egenavgiften. Med andra ord: Transportrådet har visat att det går att förenkla riksfärdtjänstsresandet. Till Ingrid Hasselström Nyvall: Frågor som rör såväl kollektivtrafikens anpassning till de handikappade som riksfärdtjänsten kommer att bli föremål för översyn i det trafikpolitiska utredningsarbete som nu har påbörjats inom kommunikationsdepartementet. I det utredningsarbetet kommer även handikapporganisationerna att få ge sin syn på de här frågorna. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 5 och 6 och bifall till trafikutskottets hemställan i dess betänkande nr 20.
Herr talman! Jag sade just att vi såg positivt på detta. Vi har inte reserverat oss i denna fråga, utan vi hoppas att det transportrådet nu har kommit fram till i samarbete med handikapporganisationerna skall innebära förenklingar. Vi tycker möjligen att de inte går tillräckligt långt. Vi har också respekt för kostnaderna för denna handikappanpassning. Samtidigt vet vi att om man gör dessa förbättringar kan man minska kraven på att få anlita färdtjänst. Det finns mycket som vi tycker kunde ha gjorts. I Borås har man t.ex. servicelinjer med en specialbuss som kör runt ett par gånger om dagen. På andra platser där man har ett tillräckligt underlag borde man kunna pröva sådant. Detta har sparat in många transporter med specialfordon. I Danmark börjar man nu att anpassa järnvägen betydligt mer än vi gör här i Sverige. Jag sade i debatten förra året att målsättningen borde vara att man skall ha en handikappanpassad vagn i varje tåg. Den kunde märkas med ett grönt streck, lika väl som förstaklassvagnen märks med ett gult streck. Jagtror inte att vi kan genomföra detta bums. Men jag tycker att det skulle vara en målsättning, i stället för att man bara i vaga ordalag talar om detta med handikappanpassning. Att det anslås 63 miljoner till riksfärdtjänsten har jag förståelse för. Vi har inte på något sätt reserverat oss mot det. Men man kunde se över — och det gör man också förhoppningsvis — de totala kostnaderna för färdtjänsten. För en tid sedan fördes en debatt i denna fråga där Erik Holmkvist sade att de rika kommunerna får så väldigt mycket mera till färdtjänsten än de fattigare. Vi väntar oss att den översyn som nu görs skall komma att visa vad hela färdtjänsten kostar och om man där kan göra förenklingar.

Herr talman! Jag vill bara kort säga till Ingrid Hasselström Nyvall att det hon tar upp i sin replik rör just det vi anser kan ingå i det arbete som nu påbörjats i kommunikationsdepartementet och som gäller översynen av bl.a. färdtjänsten och formerna för en handikappanpassning av trafiken. Det måste väl vara litet för svårt, tekniskt sett, för oss som riksdagsledamöter att fatta beslut i de frågorna. Vi kan gott överlåta detta arbete till dem som nu påbörjat översynen och fram till dess låta det fortsätta att fungera så bra som det hittills har gjort, med transportrådet som myndighet.
Herr talman! Jag instämmer med Jarl Lander i att man skall fortsätta med detta arbete. Det är väl bara det att vi tycker att arbetet går långsamt. Jag är också litet ängslig för att de stora frågor som nu har kommit in i översynsarbetet — inte minst järnvägspolitiken — skall försvinna återigen. Man kan också från riksdagens sida om inte annat så åtminstone i en debatt uttala en viljeinriktning mot t.ex. det ganska enkla mål som det innebär att en vagn i varje tåg skall vara handikappanpassad, i alla fall på de större banorna.
Herr talman! Jag vill bara uttala den viljeinriktningen som jag framförde i mitt anförande. Vi i utskottet är överens om att medverka till att de kollektiva färdmedlen blir så tillgängliga som möjligt för handikappade.

Herr talman! Som framgått av det särskilda yttrandet och av den tidigare behandlingen i kammaren har folkpartiet yrkat avslag på den nya planoch bygglagen. Partiets ledamöter i bostadsutskottet har också uttalat sig för behovet av reformer och följdlagstiftning till PBL. I demokratisk ordning vill vi nu inte motsätta oss att väglagstiftningen anpassas till PBL. På en punkt har vi dock en reservation, som jag härmed yrkar bifall till. I en folkpartimotion hävdas grundprincipen att när kommunerna inte anser att bygglov behövs för vissa byggnader eller åtgärder skall fastighetsägaren inte behöva söka tillstånd hos andra myndigheter. Behövs bygglov skall kommunen kunna hantera frågan i vad gäller påverkan på vägens bestånd, drift eller brukande — eventuellt efter yttrande från väghållaren, som antingen är staten eller kommunen själv, men då kanske genom en annan nämnd än den som bär ansvaret. Eftersom vi säkerligen kommer att få ta del av olika tillämpningsfrågor när det gäller PBL, tycker jag inte att det är nödvändigt att i dag ytterligare diskutera denna och andra frågor kring väglagen. Jag vill dock uttrycka min tillfredsställelse över att utskottet, efter förslag i motioner från folkpartiet och centern, accepterade att behålla den nuvarande besvärsordningen och ändrade på det förslag som fanns i propositionen. Därmed yrkar jag bifall till folkpartiets reservation och i övrigt till utskottets hemställan i betänkande nr 22.

Herr talman! Det betänkande som nu behandlas är föranlett av en proposition angående ändringar i väglagen och lagen om enskilda vägar. Utskottet tillstyrker i allt väsentligt de föreslagna ändringarna, och stor enighet råder kring betänkandet som endast har föranlett en reservation. För att spara tid skall jag inte beröra propositionen och de enskilda ändringarna, utan går direkt på reservationen. Den långa och invecklade reservationen slutar med att regeringen bör återkomma med förslag som bättre tillfredsställer reservanterna. Om byggnadslovsplikt inte råder enligt planoch bygglagen skulle det enligt reservanterna inte erfordras tillstånd för att uppföra byggnader och andra anläggningar. Utskottsmajoriteten är av en annan mening och avstyrker motionen i denna del liksom även folkpartireservationen. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Yngve Wernersson säger att reservationen är tillkrånglad, och det kan jag delvis instämma i. PBL går ju ut på att kommunerna skall ta ett så stort ansvar som möjligt. Till Yngve Wernersson vill jag säga att de säkert har kapacitet att göra det även i det här fallet och att man inte skall behöva gå till flera olika myndigheter.
Herr talman! Den ordning som reservanterna förordar medför att området för byggnadslov utökas. Det är olyckligt, men skulle bli nödvändigt för att inte äventyra vägens drift. Den mening som utskottet har ställt sig bakom har framförts av både bostadsministern och kommunikationsministern.

Herr talman! Så är det åter dags för riksdagen att besluta om transportstöd till färjetrafiken till och från Gotland — en trafikföring som under kommande budgetår kommer att undergå en väsentlig förändring. Gotlandsbolaget, som har skött trafiken i 122 år, har av transportrådet i förhandlingar fråntagits koncessionen, och ett nytt rederi, Nordström & Thulin AB här i Stockholm, har fått ansvaret att klara vår trafikförsörjning från den 1 januari 1988, dvs. från nästa årsskifte. Denna förändring har givit upphov till många frågor. Här i riksdagen har framställts interpellationer, och senast i går debatterade vi sysselsättningsfrågor och hur den nya rederikonstellationen kan förväntas leva upp till den tillfredsställande trafikförsörjning som man från ansvarigt håll gärna talar om. Det är nämligen inte Nordström & Thulin som skall trafikera linjerna, utan det är utlämnat på totalentreprenad till Johnson Line, som i sin tur överlåter olika funktioner till Johnson Shipmanagement, till Silja Line med bokning i Åbo och till Gotlandsbolaget. För att kunna fullfölja sitt uppdrag hyr Johnson Line Gotlandsbolagets fartyg M/S Visby, för vidare uthyrning till Nordström & Thulin under två år. Det betalar man 31 milj.kr. för att göra. Nordström & Thulin har ingen erfarenhet av passagerartrafik och inte heller något tonnage för detta, och det har nu lett till att det helt plötsligt finns ett flertal intressenter, som väl i sinom vill ha sin beskärda del när transportstödet skall fördelas. Förutom all den oro för arbetstillfällena som har uttalats från Gotlands län och kommun, från de anställda och från många resenärer — som jag gav uttryck för i gårdagens interpellationsdebatt och som jag därför inte här skall upprepa — finns det alltså en ekonomisk sida i denna fråga. En förmodligen enig riksdag beslutar i morgon om ett transportstöd på 52 milj.kr. Det enda skälet till byte av rederi — dvs. från ett privat rederi till ett annat privat rederi — var att Gotlandstrafiken kostar staten för mycket pengar. Då måste man rimligen ställa frågan: Vad får Gotlandstrafiken kosta svenska staten? Det har gjorts utredningar och jämförelser som finns dokumenterade hos kommunikationsdepartementet och som visar att om Gotlands trafikföring underkastades samma bedömning som vägar och broar och vissa järnvägar i övriga Sverige skulle behovet av transportstöd ha stannat under 20 milj.kr. Men det har inte funnits intresse från statsmakterna att se frågan på detta rättvisa sätt, och därför står vi här varje år och känner oss som understödstagare för att Gotland ligger där det ligger. När det gäller oron för bytet av rederi vill jag hänvisa till gårdagens protokoll från denna kammare. Jag måste ändå framhålla att färjetrafiken för Gotlands del är långt mer än en trafikoch transportfråga. Om man på fastlandet vidtar förändringar när det gäller en riksväg mellan olika regioner eller förändrar trafiken på järnvägen finns det i bägge fallen alternativa möjligheter för både personoch godsbefordran. Motsvarande möjlighet saknas för Gotland. Det går därför inte att bortse från att förändringar i färjetrafiken, på sätt som nu sker, kommer att få omedelbara och avsevärda — Prot. 1986/87:127 konsekvenser för näringslivet och därmed för arbetsmarknaden. 20 maj 1987 Det skall bli mycket intressant att se det alltfort hemliga avtalet mellan staten och Nordström & Thulin. Vilka ekonomiska ramar kommer då att gälla? Får vi trafik sex dagar i veckan på två linjer? Slipper vi åka lastbåt med farligt gods flera dagar i veckan till Oskarshamn? Staten vill minska sina kostnader, och det nya rederiet har uttryckt glädje över att få en konjunkturokänslig verksamhetsdel. Vem tror ni kommer att få betala? Hur blir det med Gotlandsrabatten framöver? Det viktiga för oss är alltså en bra bastrafik som är till nytta för passagerare och gods. Sedan kan man fantisera om katamaraner och nöjesresor, men det är inte det viktigaste. I trafikutskottets betänkande nr 23 har redovisats ett antal motioner, som väl alla varit ärligt menade från motionärernas sida men som inte i någon större utsträckning har funnit nåd inför utskottet. Jag har i min motion inte ägnat mig åt så många detaljerade förslag.

Den omöjliga situationen består i att transportrådet i sin ämbetsutövning inte har att ta några regionalpolitiska hänsyn. Jag menar att det är en nödvändighet att ta sådana hänsyn när det gäller att fatta beslut rörande Gotlandstrafiken. Av denna anledning har jag i motionen pekat på att denna handläggning måste ske i regeringskansliet i samråd med gotländska intressen, så att man på ett bättre sätt kan beakta alla samhällskonsekvenser när man gör förändringar. I betänkandet hänvisas till ett interpellationssvar av kommunikationsministern, där det framgår att man inom kommunikationsdepartementet överväger formerna för ett bättre samarbete med gotländska intressen när det gäller utformningen av trafikföringen. Det krav som det här gäller framfördes, förutom i min motion, från Gotlands län och kommuner i januari. Kommunikationsministerns svar gavs den 31 mars, och fortfarande föreligger inget förslag från regeringen eller departementet. Jag vill dock här hemställa att dessa överläggningar, som enligt vad jag har förstått pågår mellan olika departement, resulterar i ett förslag så snart som möjligt. Jag förutsätter att utskottet har försäkrat sig om detta — jag tolkar skrivningen så. Det är oerhört viktigt att vi får en lösning med det snaraste. I centerreservationen har detta krav kommit till tydligare uttryck, varför jag yrkar bifall till reservation 2 i det aktuella betänkandet.

Herr talman! Jag skall inte bidra till att göra en lång dag så värst mycket längre, i synnerhet som jag så sent som i går hade en diskussion här i kammaren med kommunikationsministern, då jag fick tillfälle att utveckla vpk:s kritik mot de oefterrättliga förhållanden som nu råder inom Gotlandstrafiken. Vårt krav på ett förstatligande av Gotlandstrafiken avfärdas av utskottet 171 Prot. 1986/87:127 med en klackspark. Man hänvisar till att frågan tidigare behandlats och att förslaget avslagits. Ja, det känner vi till, men är inte detta svar litet väl torftigt? Har ni inte i utskottsmajoriteten märkt att någonting inträffat? Transportrådet och staten har utan samråd med de anställda och de ansvariga myndigheterna på Gotland överlåtit Gotlandstrafiken till ett nytt privatkapitalistiskt företag utan all erfarenhet av passagerartrafik. Detta företag, Nordström & Thulin, har sedan gett en rad andra företag i uppdrag att praktiskt sköta trafiken. Summan av kardemumman har blivit att ingen riktigt vet hur det kommer att bli med Gotlandstrafiken framöver. Hundratals anställda fruktar för sina jobb. Gotländska underleverantörer och säsonganställda drabbas när verksamhetens styrning flyttas över till en redan överhettad Storstockholmsregion. Här handlar det om ett förödande slag mot sysselsättningen på Gotland, som är ett av de län i vårt land som redan har den högsta arbetslösheten. Samtidigt kan jag konstatera att staten med denna uppgörelse uppenbarligen har öppnat en ny filial till Ebberöds bank. Via två mellanhänder skall staten nu t.ex. hyra in M/S Visby från Gotlandsbolaget för 31 milj.kr., medan man i det uppsagda avtalet betalade endast 20 milj.kr. till Gotlandsbolaget för fartygen Visby, Gotland och Gute. Jublet hos aktieägarna har inga gränser, men bland de anställda — och det är inte konstigt — växer förbittringen. Den växer också runt om på Gotland. På många håll tilltar också sympatin för tanken att staten skall ta ett totalansvar för trafiken genom ett förstatligande precis som staten har ansvaret för järnvägstransporterna på fastlandet. I Gotlandspressen har jag läst att också Ulla Pettersson uttalat sig för ett förstatligande, men hennes partikamrater i trafikutskottet har uppenbarligen inte tagit något intryck. Men Ulla Pettersson, Gunhild Bolander och andra har möjlighet att i morgon rätta till trafikutskottets förslag genom att rösta för vpk-reservationen nr 1, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! I går fördes en längre interpellationsdebatt om Gotlandstrafiken. Jag har läst protokollet och tycker att kommunikationsministern på ett alldeles utmärkt sätt klargjorde regeringens syn på den framtida Gotlandstrafiken. Därför skall jag inte ta upp någon längre debatt om den i kväll utan begränsa mig till att något kommentera de två reservationer som är fogade till betänkandet. Först vpk-reservationen med krav på förstatligande av Gotlandstrafiken. Bo Hammar tycker att vi i utskottet har varit kortfattade. Vi har haft denna fråga uppe till behandling ett flertal gånger. Utskottet har inte ändrat uppfattning i detta avseende och avstyrker därför motionsyrkandet. Bo Hammar har kritiserat regeringens handläggning av Gotlandstrafiken både i går och i sitt inlägg i kväll. Samtidigt är Bo Hammar angelägen om att staten skall överta trafiken i egen regi. Det är märkliga ståndpunkter. Centerreservationen behandlar transportrådets handläggning av frågor som rör Gotlandstrafiken. Enligt de anvisningar som statsmakterna har utfärdat är det transportrådets uppgift att inom ramen för dessa anvisningar och för att skapa en tillfredsställande transportförsörjning för Gotland vidta åtgärder i syfte att begränsa anspråken på statsbidrag.

Man får förutsätta att regeringen inom rimlig tid kommer med ett förslag i detta avseende. Jag tror inte att Gunhild Bolander blir nöjd förrän Gotlandsbolaget får ett livstidskontrakt på Gotlandstrafiken. Gotlandsbolaget har i olika omgångar kritiserats för sitt sätt att sköta trafiken. Nu har avtalet gått ut, och man har tecknat nytt avtal med ett nytt bolag. För mig är det viktiga inte vem som driver trafiken utan att vi får en bra trafik på Gotland. Jag är övertygad om att vi kommer att få en bra trafik på Gotland med det nya bolaget, Nordström & Thulin. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, vilket alltså innebär avslag på reservationerna.

Herr talman! Olle Östrand tycker att kommunikationsministern i debatten med mig i går gjorde en utmärkt redovisning av Gotlandstrafikens framtid. Jag kan informera Olle Östrand om att de många fackliga representanter på Gotland som jag har talat med inte alls delar hans uppfattning. De är mycket missnöjda med den socialdemokratiske kommunikationsministerns hållning och initiativlöshet i de här för den gotländska regionalpolitiken och för sysselsättningen på Gotland mycket allvarliga frågorna. Olle Östrand har uppenbarligen läst protokollet från i går noggrant. Han återgav också lojalt vad kommunikationsministern sade i sin polemik med mig, nämligen att jag var ologisk, därför att jag dels kritiserade staten, dels krävde att staten skulle ta över trafiken. Jag får då försöka en gång till, herr talman, och se om jag kan övertyga Olle Östrand om logiken i mitt resonemang. Logiken är följande: Vi kritiserar staten därför att den inte tar ett ansvar utan överlåter detta till olika privatkapitalistiska företag på gotlänningarnas bekostnad. Det är detta vi kritiserar staten för. Därför menar vi att staten bör ta ett ansvar och gå in och ta över trafiken, precis som staten har det övergripande ansvaret för t.ex. järnvägstrafiken på fastlandet. Jag trodde inte att den logiken var så svår att begripa, men det är den uppenbarligen — det var den för kommunikationsministern i går, och det är den för Olle Östrand i dag.

Herr talman! Jag tycker inte heller att statsrådets svar i går var särskilt klarläggande på någon punkt. Skälet till att vi hellre ser att handläggningen av frågorna om trafikföringen och besluten sker i regeringskansliet än i transportrådet är att transportrådet faktiskt inte har att ta regionalpolitiska hänsyn i sin verksamhet. Det här är en stor fråga, som har mycket större betydelse för länet än vad som anges av att bolaget i fråga forslar människor och gods fram och tillbaka. Gotlandstra 173 fiken är en livsnerv för all verksamhet på Gotland. Vi måste ha rätt att kräva att regeringen har den övergripande samhällssyn som vi inte rimligtvis kan avkräva transportrådet. Om transportrådet inte har att ta sådana hänsyn är det regeringens sak att se till att en genomgripande förändring inte får sådana våldsamma konsekvenser som den förändring som nu har skett ser ut att få. Det ansvaret tycker jag att regeringen skall ikläda sig — det vore rimligt om man gjorde det. Jag förutsätter att det blir en bättre tingens ordning efter resonemangen mellan företrädare för det gotländska näringslivet och myndigheterna i ett trafikråd eller kommunikationsråd — vad man nu vill kalla det. Det måste ske en handläggning direkt mellan kommunikationsdepartementet och gotlänningarna. Det är nödvändigt att så sker. Jag förutsätter också att ett sådant förslag kommer att presenteras snarast möjligt.
Herr talman! Nordström & Thulin kommer att driva den här Gotlandstrafiken i ett särskilt dotterbolag i Visby. Företrädare för rederiet har också bekräftat sin viljeinriktning när det gäller att rekrytera personal från Gotland.

Herr talman! Det enda som intressenterna har lovat är att det blir ett kontor i Visby med 15 man. 60 personer arbetar där i dag. Men huvudkontoret skall ligga i Stockholm. Bokningen kommer att ske via Silja Line, som har sin databas i Åbo. Rekryteringen av de 500 säsonganställda sker i dag från kontoret i Visby. Men i fortsättningen kommer den att ske från huvudkontoret i Stockholm. Jag tvivlar på att man därifrån kommer att kunna rekrytera gotlänningar. I stället kommer man säkerligen att rekrytera personal som bor i de här trakterna. Det kommer att få negativa effekter för ungdomarna på Gotland, för vilka denna säsonganställning har betytt mycket. Det nya rederiets uttalande om att man i möjligaste mån skall göra upphandlingar på Gotland och gynna det gotländska näringslivet är egentligen löften som är till intet förpliktande. Samtidigt har man sagt att det inte är nödvändigt att varenda bulle bakas på Gotland. Det betyder i klartext att man gör upphandlingar där det är billigast. Det finns inte mycket av omtanke om det gotländska näringslivet i dessa uttalanden.

Herr talman! Nu är det dags igen. Anslaget till Gotlandstrafiken skall fastställas av riksdagen. Den trafiken är i dag en ännu hetare fråga än den var för ett år sedan. Regeringen har efter månaders resultatlösa förhandlingar mellan transportrådet och det tidigare koncessionsföretaget Rederi AB Gotland slutit avtal med ett nytt rederi i trafiken, Nordström & Thulin. Jag tror inte att det är bara kostnaderna som har spelat in när Gotlandsbolaget inte har förmått ge ett antagbart bud på trafiken, utan det är nog också långsiktighet, tonnageutnyttjande osv. Hur det nya bolaget väljer att lägga trafiken kan diskuteras. Det väsentliga — Prot. 1986/87:127 i sammanhanget är att huvudansvaret åvilar Nordström & Thulin. Det är på 20 maj 1987 det företaget som kraven skall ställas. De trafikkrav som vi gotlänningar i första hand ställer och har rätt att ställa är en god trafik till rimlig kostnad och de därav föranledda arbetstillfällena till Gotland. Det är naturligtvis olyckligt att besked om trafiken har dröjt, främst för de människor som har sin utkomst direkt eller indirekt genom trafiken till och från Gotland. Vi har under det senaste året fått goda illustrationer av hur det fungerar när privatföretag skall bedriva trafikverksamhet som det bör vara en samhällelig uppgift att bedriva. Vi har fått se ett resultat av den konkurrens som de borgerliga partierna ville ha in i Gotlandstrafiken. Vi har fått se hur arbetstillfällen blivit bara en del i en förhandling som handlat om avskrivningar, kapitalkostnader och reavinstsdelning. Jag har tidigare motionerat om förstatligande av Gotlandstrafiken, och det är fortfarande min bestämda uppfattning att den borde förstatligas. Endast det faktum att ett tioårigt avtal nu slutits om trafiken gör att jag inte till fullo kan stödja reservationen från vpk i det här stycket. Det finns fördelar med att vi får ett långsiktigt avtal, när vi nu inte har något parlamentariskt underlag för ett förstatligande. Avtalet är slutet och skulle bli besvärligt för staten att ta sig ur. Det finns ingen anledning att stoppa ännu mera pengar i färjeföretagen för att köpa oss en statlig trafik för dagen. Därför accepterar jag med tvekan denna, ur gotländsk socialdemokratis synvinkel, andrahandslösning. Herr talman! Det har talats en hel del om handikappanpassning av kommunikationsmedel tidigare här i kväll. Jag vill anknyta till det beträffande Gotlandstrafikens sydliga gren, nämligen Oskarshamnstrafiken. Flera dagar i veckan under lågoch mellansäsong måste Gotlandstrafikanter numera färdas med en lastfärja. Det säger sig självt att handikappade och även äldre, småbarnsföräldrar m.fl. helt enkelt utestängs från den trafiken. Många riksdagsledamöter har efter det att riksdagen förra året beslutade om det som kallades ”vissa utbudsförändringar” varit på Gotland — konfronterade med gotlänningarnas berättigade missnöje, för att inte säga ilska — och förklarat att de inte kunde tänka sig att beslutet skulle få de följder det fått. Det hade annars varit enkelt för dem om de bara hade lyssnat på debatten. Vi var mycket tydliga där. De riksdagsledamöter som gett uttryck för sådan förvåning har i dag möjlighet att återupprätta sig genom att rösta för motion N608 som jag härmed, herr talman, yrkar bifall till. Bengt Kronblad och jag har i den motionen begärt att Oskarshamnstrafiken även framdeles skall bedrivas i samma omfattning som före hösten 1986. Utskottet har för all del skrivit ganska positivt om att det rör sig om en övergångslösning som bör få kortaste möjliga varaktighet. Men man har inte sagt någonting om när den skall avskaffas. Vad vi vill ha är ett klart uttalande från riksdagens sida angående höstens trafik och en klar markering för framtiden av att vi inte accepterar att fraktas med lastfärja. Så några ord till slut om gotlänningarnas inflytande över trafiken. Det har sagts förr i denna kammare, och jag säger det gärna igen: Färjelinjerna är vår väg. Bra kommunikationer är av grundläggande betydelse för oss. 175 Vi ser fram emot det råd för Gotlandstrafiken som först aviserades från transportrådet i höstas och som såvitt jag vet för närvarande behandlas i kommunikationsdepartementet. Den frågan bör snart komma till sin lösning. En sådan Gotlandsdelegation bör få inflytande över hela trafiksituationen, inte minst i regionalpolitiskt hänseende, och jag ser fram emot dess tillkomst.
Herr talman! Ulla Pettersson är kritisk mot trafiken på det södra omloppet. Jag tänker närmast på färjan Gute. Den trafik som upprätthölls förra vintersäsongen på det södra omloppet var en övergångslösning i avvaktan på ett nytt avtal. Den 2 juni skall transportrådet behandla Gotlandstrafikens turlistor för nästa vinter, och jag kan lova att vi då skall beakta de synpunkter som Ulla Pettersson har framfört här när det gäller trafiken med färjan Gute.

Herr talman! Jag ber först att få instämma i Gunhilds Bolanders anförande; efter det finns inte så mycket mer att tillfoga. Jag ber också att få yrka bifall till centerreservation nr 2, där man talar om det olämpliga i att transportrådet handlägger frågor som rör Gotlandstrafiken. Jag skall bara med några ord beröra medelsanvisningen. Vi har ju att ta ställning till transportstödet i vad gäller färjtrafiken till Gotland. Transportrådet beräknar kostnaderna till 45 milj.kr. Det är fortfarande ett förslagsanslag, alltså ett anslag som kan överskridas. Jag är rädd för att det kommer att ske också. Det är stor risk, eftersom transportrådet inför 1988 tecknat avtal med ett nytt, börsnoterat rederi, Nordström & Thulin. Det är ett rederi som saknar erfarenhet av färjetrafik och dess värre också saknar lämpligt tonnage. Som en första åtgärd har det nya rederiet nu chartrat in Gotlandsbolagets fartyg M/S Visby på två år till en kostnad av 31 milj.kr. per år. Det innebär alltså en tillkommande kostnad på 16 milj.kr. per år i jämförelse med Gotlandsbolagets kostnader. Detta är viktigt att observera. Till detta kommer att tre underentreprenörer har måst anlitas. Transportrådet har alltså gett koncession till ett rederi som, enligt vad jag förstår, inte har för avsikt att utföra trafiken. Jag undrar hur det egentligen stämmer med koncessionslagstiftningen. Nordström & Thulin kommer egentligen endast att skylta med sitt namn. Och två år — hur stämmer det med den långsiktighet som Ulla Pettersson och Olle Östrand har talat om här i kväll? Och inflytande och kontroll med en sådan mängd bolag i en enda röra? Så har vi alltså nu ett fartyg inför nästa år. Ytterligare tonnage måste anskaffas, och tillkommande kapitalkostnader kommer att ligga mellan 10 och 30 milj.kr. Det nya bolaget skall också kunna konkurrera med sina statsunderstödda fartyg. Katamaraner är lösenordet just nu, och på dessa fartyg skall, har jag läst, bl.a. militären transporteras till en ungefärlig intäkt av 10 milj.kr. — alltså bortfallande pengar från den andra trafiken. Det finns också i det nya, ännu mycket hemliga, avtalet en klausul om eventuell fördelning av en reavinst vid fartygsförsäljning, men ett inhyrt fartyg kan knappast ge någon reavinst, bara kostnader. Herr talman! Staten har träffat ett dyrt och diffust avtal. Transportstödet blir säkerligen avsevärt mycket högre än beräknat. Jag hoppas att transportrådet har informerat regeringen om detta, så att staten är beredd att ta sitt ansvar. Vi hörde i gårdagens interpellationsdebatt hur kommunikationsministern påminde om året 1984. Det var då förslagsanslaget överskreds med drygt 30 milj.kr., och det var då som riksdagen för enda gången uttalade att överskridandet var för stort och att det var nödvändigt med en översyn av Gotlandstrafiken. Den har skett, och resultatet har blivit det här. Här finns alltså många utgiftsposter, och därför är oron på Gotland i dag mycket stor. Kommer taxorna att höjas? Blir turtätheten lägre? Kommer Gotlandsrabatten att tas bort? Det kan förstås bli åtgärder för att inte transportrådet skall förlora sitt ansikte. Kanske regeringens talesman i dag kan lugna Gotlands befolkning med att så inte kommer att bli fallet. Självfallet vore det bra om jag skulle ha fel i de antaganden som jag har redovisat, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan. En bättre och mindre subventionsberoende trafik är givetvis vad vi måste sträva efter. Det önskar också vi som bor på Gotland.

Herr talman! Kommunikationsministern undrade i interpellationsdebatten i går hur mycket tid vi denna vecka skulle ägna åt det, som han sade, kära ämnet Gotlandstrafiken. Jag skall be att få ta cirka fem minuter i anspråk för detta ämne. Folkpartiet yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och har ingen reservation fogad till detta. Men i denna fråga händer saker och ting snabbt. Situationen i dag är förändrad bl.a. vad gäller inriktningen på den motion som Kjell Johansson och jag har väckt om betydelsen av Visby som hemmahamn. Det nya rederiet Nordström & Thulins utfästelse i detta avseende — som fanns vid justeringen av betänkandet — verkar ha minskat drastiskt efter det träffade avtal som rederiet träffat med Johnson Line och som Gunhild Bolander redogjorde för. Alltför få arbetstillfällen ser nu ut att bli kvar för de anställda på och från Gotland. Även om jag helt delar Gunhild Bolanders oro måste jag ändå få säga att vi är skyldiga att ge Nordström & Thulin en rättvis chans att lösa trafikproblemen med den höga ambitionsnivå rederiet säger sig ha. Min stora förhoppning är att om rederiet lyckas kanske det kan bidra till att det inom andra områden blir fler arbetstillfällen på ön, t.ex. inom turistnäringen. Då har något positivt hänt. Men jag delar den oro som visas på denna punkt. Inte heller beträffande ett annat motionskrav från folkpartiet har utvecklingen gått i den riktning vi önskar. Gotlänningarna vill ha ett kommunikationsråd med inflytande, vilket Kjell Johansson och jag har motionerat om. Nu har departementet föreslagit att en delegation skall utses inom ramen för transportrådet. Men så vill verken länsstyrelsen eller kommunen på Gotland ha det. Såvitt jag vet är frågan för närvarande öppen. Det har även tidigare i Prot. 1986/87:127 «kväll nämnts att man inte vet vad som skall hända. Jag hoppas man snabbt försöker finna nya lösningar. Jag har tidigare här i kammaren på olika sätt tagit upp frågan om tonnaget på Oskarshamnslinjen. Jag hoppas utskottets skrivning och kommunikationsministerns löfte om användning av Gute som en övergångslösning gäller. Jag hoppas att löftet i och med maj månads utgång är uppfyllt! Turlistan för hösten är under utarbetande, men kommunikationsministern har på given fråga tyvärr inte velat ge något löfte. Han hänvisade, liksom Olle Östrand, till möjligheten att överklaga. Men jag föreslår nu som jag gjorde då att det är bättre att lägga ett förslag som är bra från början. Transportstödet till Gotland för innevarande budgetår är 59 milj.kr. men beräknas bli avsevärt lägre bl.a. genom låga oljepriser. För nästa budgetår är anslaget 52 milj.kr. Hur tonnagefrågan skall lösas till våren 1988 på Nynäshamnslinjen är klart genom att M/S Visby hyrs in. Men hur blir det på Oskarshamnlinjen? Trafiken mellan Öland och Gotland kommer att bedrivas sex veckor i sommar utan statsunderstöd. Först kom beskedet från regeringen mycket sent, sedan dröjde Gotlandsbolaget med besked, och därefter dröjde transportrådet med besked. Rutten har därför inte skrivits in i några turistbroschyrer eller färjetidtabeller, vilket naturligtvis är till stor nackdel för tillströmningen av resande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.